Herr talman! Att säga att det är fråga om ett medvetet dråpslag tycker jag är att ta väl starka ord i sin mun. I våras beslutade vi inte enbart om att subventionera avbytartjänsterna med 45 %, utan vi lade även över socialförsäkringsskyddet på näringen själv. Med detta beslut följde en ganska stor summa pengar - i efterhand kan man t.o.m. tycka att den var väl stor. Detta visar att vi inte har varit särskilt snåla mot jordbruksnäringen, sett i ett historiskt ljus. Sedan dess har vi fått en ny regering samt ett budgetunderskott och en statsskuld som vi har ärvt. Dessa har vi ärvt efter den borgerliga regeringen där bl.a. kds ingick. Nu försöker vi att sanera dessa skulder. Då kan ingen grupp dra sig undan ansvaret. Jordbrukarna är en sådan grupp som nu får vara med och betala. De diskussioner som vi har med näringen förs i ganska konstruktiv anda. Så jag ser ganska positivt på en lösning.
Herr talman! Också jag hade hoppats att varken jag som politiker eller bönderna ute i landet skulle känna att det ena dråpslaget efter det andra utdelades. Men nu känner man faktiskt så. Jag tycker att det är sjyst att kunna säga det även i den här debatten. Jag förstår inte hur en socialdemokratisk regering kan rusta ner på det sociala området för bönderna. Huvudinriktningen är ju att skona den sociala verksamheten i andra sammanhang. Det bör gå att föra samma resonemang kring lantarbetare som kring byggnadsarbetare. När det gäller byggnadsarbetare gör regeringen allt för att få fram fler arbeten. Ett avvecklat stöd till lantbrukets avbytartjänst hotar på sikt 1 700 arbetstillfällen på landsbygden.
Herr talman! Nu är det ju inte så att det enbart är bönderna som grupp som "drabbas". Under de senaste åren har grupp efter grupp - arbetslösa, sjuka osv. - drabbats. Trots att den tidigare regeringen gjorde så att dessa grupper drabbades lyckades den ändå med konststycket att få till ett budgetunderskott som för dagen uppgår till 201 miljarder och en statsskuld som uppgår till 1 232 miljarder. Därför har vi lagt fram förslag som drabbar barnfamiljer och pensionärer och som självfallet måste drabba även bönderna. Bönderna måste bära sin del av bördan. Tala om dråpslag! Vi skall nu bli medlemmar i den europeiska unionen. Det kommer att gynna en grupp alldeles speciellt, nämligen bönderna. Jag tycker nog att i det här sammanhanget är det att ta i litet grand att tycka synd om bönderna.
Herr talman! Jag hade tänkt att vi inte skulle diskutera vem som har ansvar för budgetunderskottet. Men eftersom Margareta Winberg tog upp i frågan i sitt andra inlägg, måste jag säga att den regering som tillträdde 1991 tog sannerligen över ett konkursbo. Vi i den regeringen gjorde allt för att sanera svensk ekonomi. Det har dessutom rått en lågkonjunktur. Jag vill också uppmana Margareta Winberg och den socialdemokratiska regeringen att de inte skall vara så fixerade vid att bara lägga fram besparingsförslag utan att se på vilka konsekvenserna blir. Min absoluta övertygelse är att om regeringen fullföljer detta förslag, är det ett sällsynt dåligt sätt att spara 200 miljoner på. Jag har fortfarande ett visst hopp om att man skall göra reträtt och tänka sig för innan man lägger fram detta förslag.
Herr talman! Det är kanske meningslöst att diskutera historien, men jag vill påminna om att vi Pålsson sade att man gjorde allt för att rädda det som man betecknade som ett konkursbo. Ni lyckades då inte särskilt väl, eftersom statsskulden under dessa år fördubblades. Facit är alltså inte så grant. Om man nu anser att vi inte skall spara dessa 200 miljoner, kan jag kanske få ställa en motfråga: Vad skall vi då spara på? Skall bönderna inte behöva vara med om några besparingar? Jag kan försäkra Chatrine Pålsson att detta inte är den första besparingen. Det kommer mera, som man säger på TV.
Herr talman! När det först gäller budgeten vet Margareta Winberg mycket väl att den nytillträdda regeringen åstadkom inget budgetunderskott 1991. Socialdemokraternas misstag - och det säger alla ekonomer - under hela 80-talet är det som lade grunden till den dåliga ekonomiska situation som vi befinner oss i. Angående besparingar har jag skrivit i min fråga att det naturligtvis måste till sådana, men att man måste spara på rätt sätt. Det finns ett annat förslag som tar upp beredskapslagren, som vi kan diskutera. Där vi kan vi säkert komma överens om besparingar. Men jag försöker att sätta i fokus att vi skall spara på ett så rätt och bra sätt som möjligt och att vi skall se efter vilka konsekvenserna blir. Jag har fortfarande inte fått svar på min fråga om vad den bonde skall göra som blir sjuk och ändå enligt lagen måste sköta sina djur.
Herr talman! Det står i det skrivna svaret på frågan att fler företag kommer att få möjlighet att konkurrera på marknaden och erbjuda avbytartjänster. Som jag sade diskuterar vi med näringen hur detta praktiskt skall utformas. När det gäller beredskapslagren uppgår besparingen till 100 miljoner. Men det är ganska litet sett ur budgetunderskottets och statsskuldens perspektiv. Vi gick faktiskt till val på att lova att statsskuldens utveckling skulle vara stoppad 1998. Då räcker det inte med en besparing om 100 miljoner på beredskapslagren. Man måste ta till mycket kraftigare åtgärder, och det här är en början. Men Chatrine Pålsson har kanske andra förslag till större besparingar att komma med.

Herr talman! Dan Ericsson har frågat mig hur jag avser att uppnå av riksdagen fastlagda miljömål vid minskade satsningar på miljöprogram inom jordbruksområdet. Jag vill först slå fast att regeringens förslag till miljöprogram, som redovisas i proposition 1994/95:75, innebär miljöåtgärder i svenskt jordbruk av större omfattning än vad som är fallet under innevarande budgetår. Regeringen har i proposition Vad avser resursbehovet för föreslagna miljöåtgärder kommer regeringen att lämna förslag i samband med 1995 års budgetproposition. Förslaget kommer att innebära en mycket kraftig ökning i förhållande till nuvarande situation, trots det svåra statsfinansiella läge som vi befinner oss i. Riksdagen har vid flera tillfällen beslutat om viktiga mål för livsmedels och landsbygdspolitiken, mål som vi socialdemokrater har varit med om att utarbeta. Vi kommer att arbeta för att dessa mål uppnås.
Herr talman! Jag vill tacka jordbruksministern för svaret. Något svar på min fråga, om hur man skall nå viktiga miljömålsättningar i jord och landsbygdspolitiken genom att minska miljöprogrammen, har jag inte fått. Det är verkligheten, Margareta Winberg. Ni avhänder er programmen för ekonomisk bärkraft och resurshushållande jordbruk. I den här propositionen står det att dessa program skall utgå. I svaret ges ett löfte att ni skall återkomma med nya miljöpengar i budgeten. Vad är det värt i dag, när ni nu samtidigt avhänder er de här möjligheterna att få en miljösatsning? I Dagens Nyheter i lördags kritiserar också en av Socialdemokraternas främsta miljödebattörer jordbruksministerns förslag på miljöområdet. Han heter Stefan Edman och är väl känd. Han har varit vice ordförande i Naturskyddsföreningen. Han tar upp just de mindre gynnade områdena, som nu får det besvärligt med regeringens förslag. Han säger i Dagens Nyheter: "Det är just bönderna i de här skogsbygderna som är de viktigaste naturvårdarna för att hävda den biologiska mångfalden. De värnar om Sveriges i särklass biologiskt rikaste landskap med massor av örter, insekter, fåglar och kryp -." Är det inte så, Margareta Winberg, att ert förslag kommer att försvåra miljöarbetet högst avsevärt när det gäller landsbygden? Varför avhänder vi oss de positiva delarna i EU:s program? Det handlar ju i högsta grad om det, i programmen för ekonomisk bärkraft och resurshushållning. Jag har inte fått något svar på min fråga hur man genom att avhända sig dessa miljöprogram skall kunna nå upp till de här målen i jordbruks och landsbygdspolitiken. Jag önskar fortfarande få ett svar.
Herr talman! Dan Ericsson frågar varför vi avhänder oss de positiva delarna i EU:s program. För det första gör vi inte det, även om vi kommer att dra ner på det. För det andra är det tyvärr så med EU:s jordbrukspolitik över huvud taget, att det som vi kanske inte allra helst ville stödja får vi stöd för till hundra procent ur EU:s kassa. Det är arealstöd och djurbidrag, som utgår till vissa delar av landet. Det är intressant ur den biologiska mångfaldens perspektiv. Där får vi medfinansiera. Vi får delfinansiering, med 25 %, 50 % eller 75 % av EU:s programpengar. I detta läge, som jag nyss beskrev för Chatrine Pålsson, med en statsskuld och ett budgetunderskott är det så att man måste prioritera. Den här regeringen prioriterar då ytterligare stöd till jordbruket, mot kommunernas ekonomi, mot vägar, mot försvar och mot allt vad det är som vi fattar beslut om här i kammaren. Vi håller just nu på med en sådan prioritering, där vi konstaterar att de här delarna av jordbruket får mer pengar än i dag - dock inte lika mycket pengar som den tidigare regeringen tydligen hade i sin kassakista.
Herr talman! Det är intressant att jordbruksministern nu bekräftar att man har dragit ner ambitionerna. Det är också intressant att hon säger att statsskulden och budgetunderskottet gör att vi nu inte kan satsa. Men det är ju därför som det finns än större anledning att se till att få de här programmen. Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Danmark och Holland har sett till att få de här programmen, fast de inte har nått så långt som vi. Men här i Sverige, där vi också lägger miljöavgifter på jordbruket och verkligen strävar efter att nå 10 % ekologisk odling till sekelskiftet, skall vi avhända oss det här miljöstödet. Det är för mig fullständigt ofattbart.
Herr talman! När det gäller ekologisk odling är det ett väldigt bra förslag som vi lägger fram, just med tanke på vad jordbruksutskottet har sagt, dvs. att 10 % av den konventionella odlingen skall vara omlagd till ekologisk odling fram till sekelskiftet. Därför har vi ett särskilt program för att kunna uppnå detta mål, och det kommer att omfatta mer pengar än i dag. Nu utgår 12 miljoner för marknadsföring, rådgivning och information och 8 miljoner i arealstöd. Dessa summor mångdubblas i det förslag som kommer till riksdagen i januari. Det finns två principiella skillnader mellan den här regeringen och den tidigare. För det första tycker vi annorlunda, t.ex. om det bärkraftiga programmet, som är ett rent inkomststöd. För det andra har vi inte lika mycket pengar. Rättare sagt, vill vi på ett mycket mer allvarligt sätt än den tidigare regeringen se till att få balans i statens finanser.
Herr talman! Först måste jag notera att jordbruksministern också vilseleder när det gäller det ekologiska jordbruket och satsningen där. Jag kan återigen hänvisa till Stefan Edman, er egen tunge miljödebattör. Han säger att han är kritisk till regeringens stöd till just ekologisk odling, därför att det förutsätter att man ställer om hela gården till ekologisk odling. I pengar räknat handlar det om en halvering av stödet. Kom då inte och tala om att ni vill satsa pengar här! Det är litet förvånande, mot bakgrund av att kds och Socialdemokraterna under den förra mandatperioden var rätt överens om att ha den här inriktningen, för att få en ökad satsning just på ekologisk odling. Sedan säger Margareta Winberg att det här stödet bara är ett rent inkomststöd. Det är också vilseledande. Det handlar om att vi skall bevara skogs och mellanbygderna, att de skall ha möjligheter och att det måste bli en satsning på naturvårdsåtgärder där. Man kan alltså inte säga att det är ett rent inkomststöd. Detta är en del, som vi dessutom får från EU för att klara miljöprogrammen. Varför avhänder vi oss detta, Margareta Winberg?
Herr talman! Det låter som om allt vi får från EU kommer från himlen. Även om en del råkar komma från Bryssel - som kanske inte är himlen - skall vi medfinansiera. Det tycks Dan Ericsson ha glömt. Vi får inte dessa pengar till 100 %. Vi får 50 % och om vi har tur 75 %. Men ofta får vi betala 75 % själva. Vi har inte de pengarna i lika stor utsträckning som den tidigare regeringen hade. Sammantaget finns det alltså en grupp i det här landet som blir vinnare på ett EU-medlemskap, och det är bönderna, åtminstone på kort sikt. Det finns ingen anledning för oss att satsa så stora summor som den tidigare regeringen ville satsa. Vi har nämligen inte så mycket pengar. Vi behöver pengar både till att sanera statsfinanserna och till att satsa på andra angelägna områden.
Herr talman! Dess värre får vi nu den definitiva bekräftelsen på att den här regeringen har dragit ner miljöambitionerna jämfört med den tidigare regeringen. Det sägs rakt ut: Vi har inte så mycket pengar. Nej, man tar de pengarna. Dessutom låter man pengarna frysa inne, trots att de ju kommer från annat håll. Det är häpnadsväckande. Sedan talar jordbruksministern om bönderna som en grupp och säger att det är deras pengar. Detta handlar om miljöpolitik och om naturvårdsfrågor. Jag kan återigen citera Stefan Edman i DN artikeln. När det gäller Nolabidraget, som fortfarande har en hyfsad nivå, säger han: "Vad ska vi ha Nolabidraget till om bönderna i Sydsveriges skogsbygder redan tvingats lägga ned sina jordbruk därför att de inte kan försörja sig på sina gårdar?" Det undrar jag också. Detta är definitivt fel väg, Margareta Winberg. Fundera ett varv till och försök komma tillbaka med ett bättre förslag!
Herr talman! Får jag avslutningsvis hävda att vi inte avskaffar pengarna till miljön och jordbruket. Vi avskaffar inte pengarna till LFA-stöd, som gynnar de delar av landet som vi har refererat till. Det är bara det att vi inte har råd att hålla stödet på den nivå som den tidigare regeringen hade, men det kommer att finnas där - till gagn för miljön och till gagn för utvecklingen av landsbygden, i större utsträckning nästa budgetår än innevarande.

Herr talman! Jag vill till att börja med gratulera Herr talman! Pär Nuder har frågat mig om regeringen avser att beakta skärgårdarnas speciella problem och förutsättningar när Sverige skall presentera sitt förslag till hur EU:s strukturfondsmedel för Sverige skall fördelas. Svaret på den frågan är ja. I det arbete som pågår inom regeringskansliet med att ta fram förslag till avgränsning av s.k. 5-bområden kommer skärgårdarnas speciella förutsättningar att beaktas. Eftersom beredningsarbetet pågår kan jag i dag inte närmare kommentera hur förslaget kommer att utformas eller hur mycket medel från strukturfonderna det kan komma att röra sig om.

Herr talman! Jag räknar med att vi skall kunna lämna in papperen till EU i december månad och att regeringen skall kunna behandla ärendet i december månad. Just nu pågår samtal i arbetsmarknadsutskottet mellan de olika politiska partierna. Jag är helt övertygad om att regeringen kommer att lägga fram ett förslag som innebär att skärgården får del av det s.k. 5-b-stödet.

Herr talman! Dan Ericsson har frågat mig hur de förändringar som regeringen föreslagit i arbetslöshetsförsäkringen kan ge en besparing på 2,6 miljarder kronor. Regeringen har föreslagit en nedläggning av de statliga arbetslöshetskassorna och en återgång till de regler som gällde före den 1 juli 1994. Därigenom sker en återgång till ett nolläge, kostnader och besparingar tar ut varandra. Utöver detta föreslår regeringen i samma proposition två nya besparingar; förändring av beräkning av normalarbetstiden och begränsning av ersättning vid fast deltidsarbete. Dessa båda nya besparingar beräknas tillsammans uppgå till 2,6 miljarder kronor.
Herr talman! Jag vill tacka för svaret. Det är trevligt att vi får diskutera något annat än ROT avdrag och liknande som vi har gjort i tidigare debatter. Min fråga är givetvis föranledd av förslaget om att avskaffa den obligatoriska arbetslöshetsförsäkringen. Det står i bjärt kontrast mot de budskap om just arbetslöshetsförsäkringen som vi fick höra i valrörelsen. Eftersom jag kommer från Norrköping har jag hittat ett pressklipp från Norrköpings tidningar. "Blomman", nuvarande kollega till Anders Sundström i regeringen, lovade bättre tider med Socialdemokraterna. Nivåer, tidsgränser och ersättningar kommer att återställas om Socialdemokraterna vinner. Det är bara att konstatera att på ett antal punkter stämmer inte detta överens med det förslag som nu har lagts fram, utan man drar in 2,6 miljarder från människor som är arbetslösa. Hur skall då detta indiska reptrick gå till? Man säger ju att man nu förbättrar för arbetslösa samtidigt som man drar in Jag har inte fått något annat svar än en bekräftelse på att regeringen nu med berått mod ställer tusentals människor utanför försäkringsskydd vid arbetslöshet. Vidare försämrar man försäkringsskyddet för deltidsarbetslösa. Jag kan inte se att detta är ett bra sätt att uppfylla de vallöften som gavs och de utfästelser som gjordes i valrörelsen vid tal ute på gator och torg samt på arbetsplatser. Anders Sundström, varför genomför ni detta? Inser ni inte att detta kommer att hårt drabba dem som är arbetslösa, några som ni i valrörelsen sagt er vilja försvara?
Herr talman! För att börja med det socialdemokratiska valmanifestet, så var det väldigt tydligt på ett antal av de punkter som Dan Ericsson nu tar upp. För det första sade vi i valmanifestet ingenting om höjning av ersättningsnivåer. Vi talade däremot om att det inte kunde bli fråga om höjning av ersättningsnivåer. För det andra angav vi i valmanifestet ganska tydligt vilka besparingar som skulle göras. Därutöver sade vi också att vi av det svenska folket ville ha ett öppet mandat att göra ytterligare besparingar om statsbudgeten krävde detta. För oss som företräder en rättvis politik är det oerhört viktigt att ha en statsbudget i balans. Jag vet att de som far illa av en snabbt växande statsskuld är alla de människor som behöver staten på ett eller annat sätt - den arbetslöse, den som bor i glesbefolkade områden, den sjuke, den gamle. Att vi nu gör besparingar i statsbudgeten, kombinerat med skattehöjningar för dem som har råd att betala mer skatt, syftar till att åstadkomma en rättvis politik. Det vore glädjande om Dan Ericsson kunde medverka till detta både när det gäller besparingarna och skattehöjningarna för dem som har råd.
Herr talman! Anders Sundström försöker att utöva monopol på att driva en rättvis politik. Vad vi måste diskutera är ju själva sakinnehållet och effekterna för enskilda människor. Vi kristdemokrater är definitivt ute efter att föra en rättvis politik. Men det är inte länge sedan som vi faktiskt kunde höra från den tidigare regeringen just argumentationen att vi måste försvara välfärden genom att klara budgetunderskott och statsskuld. Nu hör vi på fråga efter fråga här under frågestunden i dag att detta nu är huvudargumentet för den nuvarande regeringen för att faktiskt göra det sämre för människor som i valrörelsen uppfattade det som att Socialdemokraterna skulle göra förbättringar för dem. När det gäller grupper som nu drabbas av alla dessa försämringar har jag fått uppgifter från Arbetslöshetskassornas samorganisation om att det i hög grad handlar om deltidsarbetande kvinnor. Ni gör det värre för dem att bli arbetslösa. Jag förstår inte hur detta kan gå ihop med en, som ministern säger, rättvis politik.
Herr talman! I stort sett alla besparingar i statsbudgeten drabbar dem som har det sämst ställt. Nästan alla reformer har tillkommit för att skydda den svage. Vi vet att man inte klarar att få ordning på Sverige enbart genom skattehöjningar utan att det också krävs besparingar. Det som förvånar mig är Dan Ericssons retorik, kopplad till de återförslag som ni framlägger. Man måste nämligen, förutom besparingar, också genomföra skattehöjningar. Tyvärr är det så att Dan Ericsson egentligen huvudsakligen är med på besparingar, och han är i väldigt låg grad med på skattehöjningar.
Herr talman! Ministern försöker att glida ur den här debatten genom att nu tala om skattehöjningar. Jag har frågat vilka grupper det är som nu kommer att drabbas av förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen. Förslaget innebär ju att man ställer en grupp människor utanför försäkringsskydd. En annan väldigt stor grupp får alltså ett sämre skydd och en sämre arbetslöshetsersättning. I den förteckning från Arbetslöshetskassornas samorganisation som jag refererade till redogör man mycket tydligt för vilka grupper det handlar om. Det gäller byggnadsarbetare, skogs och lantarbetare, lärare utan fast tjänst, vikarier inom vårdsektorn - där finns många kvinnor - och anställda inom hotelloch restaurangbranschen samt också konstnärer exempelvis. Enskilda människor drabbas av dessa förslag. Jag förstår fortfarande inte hur det rimmar med den framtoning som Socialdemokraterna försökte ha i valrörelsen när man sade att man skulle återställa det gamla. Nu försämrar man arbetslöshetsersättningen på viktiga punkter.
Herr talman! Det är faktiskt så, att vi tar över en statsbudget som är ordentligt i obalans. Vi försöker att få ordning på den genom både besparingar och skattehöjningar. Om man bara accepterar besparingarna slår det bara mot dem som har det sämst ställt. Min fråga till Dan Ericsson är om han är beredd att medverka till att man också tar av dem som har det bra ställt.
Fru talman! De debatterna för vi ju i samband med de ekonomisk-politiska frågorna. Vi förde en debatt med finansministern för några veckor sedan. Vi har redovisat att vi från kristdemokraternas sida mycket väl är beredda att medverka till detta. Men det är inte det frågan handlar om här i dag. Jag beklagar att arbetsmarknadsministern inte vill diskutera de negativa effekter för enskilda människor som förslaget om avskaffande av obligatorisk arbetslöshetsförsäkring får. Jag tar det som ett tecken på att det är obehagligt för socialdemokraterna att det nu kommer fram i ljuset att väldigt många drabbas av en politik som många av väljarna inte trodde att de skulle få se från socialdemokratiskt håll.

Fru talman! Bo Lundgren har frågat finansministern vilka åtgärder regeringen avser vidta för att garantera att vårens riksdagsbeslut om förbättrade ekonomiska förutsättningar för de ideella organisationerna med hjälp av den nya lotterilagen kommer att fullföljas. Ansvarsfördelningen inom regeringen är sådan att frågan besvaras av mig. Som Bo Lundgren påpekar beslutade riksdagen i våras om en ny lotterilag. Den nya lagen, som träder i kraft vid årsskiftet, öppnar möjligheter att anordna spel på s.k. värdeautomater efter tillstånd av regeringen. En av förutsättningarna för ett sådant tillstånd är enligt lagen att spelet anordnas till förmån för ideella organisationer. Som kulturutskottet uttalade är det viktigt att överskottet främst kommer det lokala föreningslivets barn och ungdomsverksamhet till godo. Detta är självfallet avgörande utgångspunkter när regeringen har att pröva ansökningar om tillstånd att anordna sådana spel. Svaret är alltså att regeringen avser fullfölja uppdraget att via den nya lotterilagen förbättra de ideella organisationernas ekonomiska förutsättningar.

Fru talman! Jag har redan svarat på Bo Lundgrens fråga. Regeringen anser det vara rimligt att förbättra folkrörelsernas och de ideella organisationernas möjligheter att egenfinansiera sin verksamhet. Däremot vill vi inte dela ansvaret för att staten är så fattig som den är i dag - så fattig att t.o.m. idrottsrörelsen och andra folkrörelser måste spara de närmaste åren. Vi anser att Bo Lundgren bär en betydande del av ansvaret för det. När det gäller Tipstjänst delar hela regeringen den uppfattning Göran Persson har redovisat tidigare i dag i denna frågestund. Dessutom vill jag säga att det är litet konstigt att Bo Lundgren ser en privatisering - en utförsäljning - av Tipstjänst som en lösning på folkrörelsernas ekonomiska problem. Det skulle ju innebära att folkrörelserna måste betala en ordentlig koncessionsavgift för att få Tipstjänst.

Fru talman! Vi kan diskutera om det hade blivit några överskottsökningar för Tipstjänst. Tipstjänst befinner sig just nu i en utveckling där man går bakåt. I värsta fall hade det kunnat sluta med att staten hade blivit skyldig att täcka upp underskottet även om man hade överlåtit Tipstjänst på folkrörelserna och idrottsrörelsen. Faktum kvarstår: samtliga statsråd i regeringen anser att folkrörelserna och de ideella organisationerna bör få större möjligheter att egenfinansiera sin verksamhet, samtidigt som vi anser att också samhället har ett ansvar att via statliga och kommunala medel stötta denna viktiga del av svenskt föreningsliv.

Fru talman! Bo Lundgrens upplägg för Tipstjänst innebar att staten skulle stå för risken om Tipstjänst skulle utvecklas negativt - detta även om man redan hade överlåtit Tipstjänst på t.ex. idrottsrörelsen. När det gäller påståendet att Tipstjänst tillåts expandera med nya spel vill jag säga att Tipstjänst fick den koncession man nu utnyttjar för Tipsbingo under den förra regeringens regeringsinnehav - icke under den nuvarandes. Jag vill avslutningsvis återigen säga att regeringen avser att se till att de ideella organisationerna och folkrörelserna kommer att få större möjligheter till egenfinansiering av sin verksamhet.

Fru talman! Michael Hagberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att rädda fjällnaturen. Jag har så sent som den 25 oktober besvarat en liknande fråga av Ulf Björklund, som efterfrågade en strategi för ett hållbart nyttjande av fjällnaturen. Jag redovisade då bl.a. att ett av problemen när det gäller markanvändningen i fjällvärlden är att många aktörer har anspråk på nyttjande av fjällnaturen. Samtidigt har skilda myndigheter olika uppgifter att bevaka när det gäller utvecklingen i dessa områden. Jag redovisade också att en hel del aktiviteter och utredningar pågår som har direkt beröring med nyttjandet av fjällnaturen. Som svar på Michael Hagbergs fråga vill jag upprepa vad jag redovisade den 25 oktober, nämligen att jag som en av mina prioriterade uppgifter kommer att noga följa utvecklingen i fjällvärlden. Jag kan härutöver meddela att den nya Miljövårdsberedningen som sin första uppgift får i uppdrag att lägga fram ett samlat förslag i frågan. Regeringen återkommer också i vår med förslag om olika åtgärder för att begränsa skotertrafikens negativa effekter på bl.a. jordbruksmark och naturmiljö.
Fru talman! Jag tackar miljöministern för svaret och noterar att miljöministern tar dessa frågor på riktigt allvar. Det gläder mig verkligen. Det finns stor anledning att belysa den här frågan. Att det har skett förslitningar av den här typen av natur har belysts från många olika håll. Jag har följt utvecklingen i de här trakterna ganska många år bakåt i tiden och noterar att antalet renar tenderar att öka betydligt. Jag har också kunnat konstatera att antalet motordrivna fordon har ökat, eftersom de används i rennäringen. Jag hoppas verkligen att ni tar med dessa aspekter i de diskussioner som förs i Miljövårdsberedningen. Jag kommer att följa detta med stort intresse. Slutligen vill jag också tacka för att svaret på min fråga kom mycket snabbt.
Fru talman! Per Lager har frågat mig när ett klart besked kommer om att Kynnefjäll inte skall användas till att förvara utbränt kärnbränsle. Som ett led i det svenska programmet för att ta hand om det använda kärnbränsle och kärnavfall som genereras i landet bedrivs ett omfattande forsknings och undersökningsarbete. Syftet med arbetet är att få fram ett bra underlag för ett ställningstagande till frågan om utformningen av ett slutförvar för använt kärnbränsle. Under årens lopp har ett tusental områden i landet studerats i syfte att kartlägga olika typer av berggrund. Geologiska typområdesundersökningar av olika omfattning har genomförts inom 14 s.k. Kamlunge i norr till Klipperås och Sternö i söder. På några av platserna har provborrningar skett. Enligt kärntekniklagen ligger hela ansvaret för forsknings och utvecklingsarbetet sedan 1984 hos kraftföretagen som genom det gemensamt ägda En process har nyligen påbörjats av SKB som syftar till att hitta en plats i landet lämplig för slutförvar av använt kärnbränsle och högaktivt kärnavfall. Regeringen har för avsikt att före årsskiftet ge vissa riktlinjer för denna platsvalsprocess. Innan processen kommit så långt att det är aktuellt att peka ut några platser lämpliga för ett slutförvar kommer det att dröja ytterligare ett antal år. Det är således alldeles för tidigt att nu peka ut några platser som skulle vara mer lämpliga än andra för ett slutförvar.
Fru talman! Fru miljöminister Anna Lindh! Jag tackar för svaret, men jag är förstås besviken. Hur skulle jag kunna vara något annat? I en demokrati som vår känns det minst sagt underligt att människor skulle behöva vakta ett speciellt område dygnet runt i snart 15 år. Området vaktas för att inte myndigheter eller företag - SKB - skall köra över den lokala folkviljan. Det känns mycket främmande, men det är så det är. Budskapen är dubbla och inte trovärdiga. Kynnefjäll är ett seismiskt oroligt område. Det senaste jordskalvet inträffade den 19 februari 1992. I området finns naturreservat och djurskydds och naturvårdsområden. Där finns också sjön Kernsjön, som utgör renvattensresurs för Lysekils kommun, och ytterligare 200-300 små sjöar som är viktiga för biotopen. Trots att kommunerna runt om - Tanum, Munkedal och Dals-Ed - har sagt nej, har det ännu inte gått att få ett klart besked och ett entydigt svar på huruvida SKB skall få lov att provborra i Kynnefjäll eller inte. Kan inte miljöministern ge befolkningen i Bohuslän och Dalsland ett sådant besked här och nu? 15 år, miljöminister Anna Lindh, är en lång väntan. Skall det komma att ta ytterligare ett ovisst antal år? Är inte regeringen den som ändå i slutändan är ansvarig i frågan?
Fru talman! Eftersom ansvaret i det här skedet ligger på SKB kan jag nu inte ge definitiva och slutgiltiga besked om vilka områden som är aktuella och vilka som inte är det. Däremot kan jag säga att när ärendet så småningom hamnar på mitt bord - efter det att beredningen har gått så långt att regeringen involveras - kommer det naturligtvis att ha avgörande betydelse vilken inställning de berörda kommunerna har. Därmed anser jag att människorna i Kynnefjäll inte behöver vara oroliga. Jag anser inte att de behöver fortsätta att vakta.
Fru talman! Vi har en naturresurslag, miljöminister Anna Lindh. I 4 kap. 3 § upphävs kommunernas vetorätt när det gäller anläggningar för kärnbränsle. Redan i början av 1980-talet ställdes frågor i denna kammare om Kynnefjäll och de planerade provborrningarna. År 1991, 1993 och 1994 har bl.a. Elving Andersson motionerat om behovet av att återge kommunerna vetorätten. Han använde då Kynnefjäll som ett exempel där detta är viktigt. Det finns nu en möjlighet för regeringen att i den aviserade nya miljöbalken arbeta in regler gällande anläggningar för hantering av kärnkraftsavfall och att då kanske även återställa den kommunala vetorätten. Då kan måhända alla de trogna vakthållarna äntligen få lämna den lilla stugan och i stället låta den bli ett museum och ett monument över lokalbefolkningens vilja och kamp som till slut gav resultat, om denna avrundning tillåts.
Fru talman! Jag har inga fler besked att ge i dag. Vi får se om vi kan återkomma till dessa frågor senare.

Fru talman! Eva Eriksson har frågat mig om regeringen avser att tillsätta en "Lindbeckkommission" Redan av regeringsförklaringen framgår att miljöpolitiken är en av regeringens fem stora övergripande huvuduppgifter. Målet är att förverkliga det ekologiskt uthålliga industrisamhället. En långsiktigt hållbar utveckling förutsätter en god hushållning med våra gemensamma resurser. Miljöprogram bör därför utarbetas för alla samhällssektorer. Statliga myndigheter och företag bör genomföra miljörevisioner. Regeringen kommer att stimulera det fortsatta lokala arbetet med Agenda 21. Självfallet skall även miljökonsekvensbedömningar användas. I regeringens miljöpolitiska strategi ingår vidare att följa upp hur olika organ och beslutsprocesser fungerar på miljöområdet. I det sammanhanget är det viktigt att se lagstiftning, beslutsprocesser och organisation i ett sammanhang. Regeringen kommer därför att lägga fram ett nytt förslag till miljöbalk för riksdagen. Regeringen kommer även att tillsätta utredningen om skatteväxling, där syftet är att öka miljöhänsynen vid ekonomiskt beslutsfattande. Regeringen redovisar årligen till riksdagen resultatet av det miljöpolitiska arbetet i relation till miljömålen. Så kommer att ske även i år. Den nya miljövårdsberedningen kommer att få i uppdrag att ta fram program för hur olika samhällssektorer skall miljöanpassas. Regeringen återkommer även till frågan om hur olika parter och grupper kan involveras i det förberedande arbete som nu sätts i gång inför 1997 års uppföljningskonferens till Riokonferensen inom ramen för CSD. Detta kan påminna om det förslag som Eva Eriksson har, varför jag hoppas att vi kan återkomma. Utöver dessa exempel på arbete i de avseenden som Eva Erikssons fråga gäller utförs liknande arbete kontinuerligt inom de olika miljömyndigheterna. Jag anser därför att det inte nu finns något behov av att tillsätta någon sådan kommission som Eva Eriksson frågar efter.
Fru talman! Tack så hjärtligt för svaret, miljöministern! Efter att ha fått detta svar är det svårt att debattera med henne. Vi är tydligen helt eniga om miljöpolitiken och den strategi som behövs i framtiden. Det är dock ett faktum att miljöfrågor har svårt att komma med som en del av helheten i de olika samhällssektorerna. Miljöministern nämner ett exempel i sitt svar, nämligen det beslut som vi har skrivit på när det gäller Riokonferensen och annat. Vi kan inte se att det tränger igenom i landsting, kommuner och beslutsprocesserna ute i landet. Vi ser inte heller att det blir ändamålsenliga beslut, med tanke på de mål som ändå har fastställts. Mot den bakgrunden är det viktigt att man på något sätt får ett perspektiv på miljöpolitiken som gör att vi också kan koppla den till den ekonomiska politiken. Det är litet grand det som är syftet med en hänvisning till Lindbeckkommissionen. Jag tycker att det finns rimliga skäl till att göra en mer ekonomisk analys av miljöpolitiken och dess beslutsprocesser.
Fru talman! En del av den ekonomiska analysen kommer också att ingå i den här skatteväxlingsutredningen. Jag har möjligen en litet annan bild än Eva Eriksson när det gäller det arbete som sker i kommuner och landsting. Det är riktigt att det på en del håll finns mycket övrigt att önska, men det finns också en hel del kommuner som sköter Agenda 21-arbetet alldeles utomordentligt. Jag märker att Eva Eriksson och jag är överens om hur man skall arbeta vidare. Vår tanke med Miljövårdsberedningen är just att den i fortsättningen skall arbeta mycket med att ta fram miljöprogram för olika samhällsområden. Detta skall göras för att vi skall få miljöfrågorna att genomsyra olika samhällsområden mer än vad vi har lyckats med hittills. Vår tanke är också att vi skall hitta någon form av samarbetsforum, som jag har sagt tidigare, inför Jag tror att det också där finns möjlighet att få den här sortens breda forum som Eva Eriksson efterlyser.
Fru talman! Jag tycker att det, i det Agenda 21 arbete som pågår och som är mycket aktivt runt om i landet, finns en tendens att man gör opportunistiska ställningstaganden i fråga om miljön. Man silar mygg och sväljer kameler. Det har vi inte råd med i miljöpolitiken. Det har vi heller inte råd med när det gäller den ekonomiska politiken. Såvitt jag förstår av miljöministerns svar finns det en ambition att man på något sätt skall tillsätta en utredning som tittar på detta. Om man kallar den Lindbeckkommissionen är jag nöjd.

Fru talman! Lennart Beijer har frågat mig om vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att öka utbildningen av drift och underhållspersonal inom kraft och värmelinjen i landet som helhet och i synnerhet i Kalmar. Det är angeläget att den personal som arbetar inom kraft och värmeförsörjningen har en hög kompetens och en tillräcklig utbildningsnivå. Drift och underhållspersonal är en viktig grupp i detta avseende. Behovet finns när det gäller såväl traditionell energiförsörjning som alternativa energibärare, eftersom en kompetens inom energisektorns alla områden är en betydelsefull faktor för att man skall kunna utveckla landets energisystem i enlighet med energiöverenskommelsen från år 1991. Universitet och högskolor bestämmer självständigt om vilka kurser som man vill tillhandahålla. Det gäller även Högskolan i Kalmar. Utbildning är en långsiktig investering. Inför beslut om kursutbud och utbildning är det därför centralt för de studerande, högskolorna och universiteten att det finns tydliga signaler om samhällets och näringslivets långsiktiga behov av utbildning. Regeringen har i regeringsförklaringen understrukit behovet av långsiktighet och stabilitet i energipolitiken. Lennart Beijers fråga belyser att detta även gäller utbildningssektorn. Den parlamentariska energikommissionen har nyligen inlett sitt arbete. Den har i uppdrag att bl.a. lägga fram förslag om program för omställning och utveckling av energisystemet, och behovet av särskilda utbildningsinsatser kommer att kunna belysas i det sammanhanget. Min förhoppning är att Energikommissionen kommer att kunna ge underlag till den nödvändiga politiska enighet som behövs inom svensk energipolitik. Jag ser det som min uppgift att även fortsättningsvis verka för enighet och lånsiktighet i energipolitiken. Genom långsiktigt trovärdiga och stabila spelregler kan högskolor och universitet med större säkerhet identifiera samhällets och näringslivets kompetensbehov.
Fru talman! Jag vill tacka för svaret. Det är ett alldeles utmärkt svar. Man kan tycka att det är litet märkligt att frågan behöver ställas. Men situationen är faktiskt alarmerande. Under 1994 har nämligen ingen intagning skett till den här utbildningen i Kalmar. Några beslut är ännu inte fattade för 1995. Såvitt jag förstår har man varslat lärarpersonal. Om inte åtgärder vidtas före årsskiftet, om inte skolan ändrar sig på något sätt, kommer vi inte att få några nya ingenjörer från Högskolan i Kalmar förrän framåt år 2000. Man kan tycka att det kan kvitta om utbildningen finns i Kalmar eller någon annanstans; det tycker nog jag också. Men om man tittar på antalet utbildade finner man att det har skett en viss minskning. Med tanke på att det finns en ambition att kärnkraften skall avvecklas, att det måste finnas kompetent personal för att man skall klara av de nya energisystemen, är detta en märklig utveckling.
Fru talman! Jag delar naturligtvis uppfattningen att det är oerhört viktigt att kompetensen på det här området upprätthålls. Universiteten och högskolorna spelar i det avseendet en mycket central roll. Den här utbildningen finns inte bara i Kalmar. Den finns även på andra platser. På den ort som jag själv kommer från finns det t.ex. en utbildning på det här området. Ett annat exempel är Chalmers tekniska högskola. Där ordnas regelbundet grundkurser i kärnkemi och reaktorfysik. Skälet till detta specifika uppdrag är just att man vill upprätthålla den kompetens som behövs inom kärnkraftsområdet i Sverige. För detta åtagande utgår för övrigt inga särskilda medel. Jag är väldigt glad om Kalmar i sin marknadsföring kan se till att få elever och också se till att skapa förutsättningar för en sådan här utbildning. Jag har ingenting att invända mot det. Kalmar ligger för övrigt i ett län där det finns tre kärnreaktorer. Därför vore det värdefullt om den här utbildningen hamnar i Kalmar, men ansvaret för detta ligger i högsta grad på högskolan där. Jag önskar gärna högskolan lycka till med dess marknadsföring.
Fru talman! Jag har full förståelse för att energiministern inte vill klampa in på olika skolors områden utan att han naturligtvis vill ge de stora linjerna. Även om Energikommissionen har satts i gång är det naturligtvis dags att man blir mycket konkret när det gäller hur kärnkraften skall avvecklas. Vi är många som undrar hur man skall hinna med detta till år 2010. En avveckling får inte ske på ett sådant sätt att personalen som kommer att sköta kärnkraftverken blir mindre kompetent. Det vore ett dåligt sätt att avveckla kärnkraften på, enligt min mening. Jag bedömer energiministerns svar som att även han tycker att det är ett något märkligt agerande att avveckla en sådan här viktig utbildning som har funnits under många år vid högskolan.
Fru talman! För tydlighetens skull vill jag säga att jag är angelägen om att en sådan här utbildning finns och att den skall hålla en hög kompetens. Vilka högskolor som den utbildningen skall finnas på anser jag vara en fråga för respektive högskola. Det uttalar jag mig inte om.

Fru talman! Conny Sandholm har frågat näringsministern om regeringen avser att medverka till åtgärder för att begränsa nya bolagsbildningar som en följd av elmarknadens kommande avreglering. Ansvaret inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Bakgrunden till frågan är den nya ellagstiftningens krav på organisatorisk åtskillnad mellan å ena sidan produktion av och handel med el och å andra sidan överföring av el, dvs. Jag vill inledningsvis erinra om att regeringen nyligen har föreslagit att ikraftträdandet för de nya reglerna på elmarknaden skjuts upp för att skapa möjlighet för Energikommissionen att genomföra en bredare konsekvensanalys av reglerna innan reformen träder i kraft. Produktionen av och handel med el kommer med de nya reglerna att vara en konkurrensutsatt verksamhet. Nätverksamhet är däremot ett naturligt monopol. En förutsättning för att konkurrens skall kunna uppnås på elmarknaden är att köpare och säljare av el kan utnyttja ledningsnäten på skäliga och ickediskriminerande villkor. Nätverksamheten måste därför regleras och övervakas på ett särskilt sätt. Den nya regel som föreskriver att produktionen av el och nätverksamhet inte får bedrivas i samma juridiska person har införts i syfte att minska risken för s.k. korssubventionering mellan dessa bägge verksamheter. Detta krav på organisatorisk åtskillnad är tillsammans med bestämmelserna om särredovisning av nätverksamhet viktiga förutsättningar för att kunna bedöma skäligheten i nättariffer och övriga villkor. Utvecklingen har under senare år gått mot att i ökad omfattning bedriva kommunal verksamhet i privaträttsliga former, vanligtvis i form av aktiebolag.

Under förutsättning att kommunen är huvudman för företaget gäller således samma krav på handlingsoffentlighet oavsett i vilken form verksamheten bedrivs. Dessa regler gäller även för dotterbolag till kommunalägda bolag. Den ökade bolagsbildningen inom elsektorn innebär således i sig inte någon inskränkning av den kommunala demokratin. Det är en fråga för kommunerna att avgöra om verksamheten skall bedrivas i kommunal regi. Utan att föregripa Energikommissionens analyser vill jag därför svara Conny Sandholm att jag inte ser någon anledning att vidta några åtgärder för att begränsa bolagsbildningarna inom elsektorn.
Fru talman! Låt mig först säga tack för ett utförligt svar. Samtidigt konstaterar jag att jag inte delar statsrådets mening. Jag känner en oro för den ökade bolagiseringen. När det gäller sakfrågan, nämligen den juridiska åtskillnaden, har man kunnat lösa problemet i t.ex. Norge och England med adminstrativa regler. Varför skulle inte det kunna ske här i Sverige?
Fru talman! Först och främst är jag en varm anhängare av den kommunala självstyrelsen, som vi tillämpar i detta land. Om riksdagen därutöver har fattat beslut och infört bestämmelser som jämställer kommunala bolag med kommunala förvaltningar vad avser offentlighetsprincipen har man samma tillgång till handlingar i kommunala bolag som i kommunala myndigheter. Jag ser därför inte någon som helst anledning att vi skall gå in och tala om för kommunerna om de skall bedriva sin verksamhet i bolag eller förvaltningsform. Det anser jag vara en centralistisk klåfingrighet.
Fru talman! Nu talar vi förbi varandra. Jag tror att vi är överens om det kommunala självstyret. Jag tror också att vi nästan har sammma bakgrund, och då är man rädd om det självstyret. Frågan gäller under vilka villkor det bedrivs. Jag har fått det svar som statsrådet har lämnat. Men frågan kvarstår fortfarande. Om man nu skulle vilja föra över egendomen i förvaltningsform uppenbaras nya hinder som mer har en skattemässig karaktär, dvs. i form av uttagsbeskattning. Detta är helt möjligt att göra, eftersom det gäller infrastruktur, liksom i fråga om gator och vägar.
Fru talman! Den erfarenhet jag har av hur man ute i kommunerna hanterar det förberedelsearbete som har börjat med anledning av elmarknadens avreglering är att man är helt på det klara med att nätverksamheten skall bedrivas i förvaltningsform. Däremot är man nog ganska inne på att handel med el skall ske i bolagsform, och det av rent affärsmässiga principer. Den friheten att bestämma anser jag att kommunerna skall ha, eftersom vi har säkrat offentlighetsprincipen även i kommunala bolag.
Fru talman! Jag skönjer här en samsyn. Avsikten var att ha en förvaltningsform för nätdelen, dvs. infrastrukturen. Men verkligheten tenderar att bli en helt annan. Det kanske är något av ett informationsproblem. Man måste få klart för sig vilka möjligheter som finns att flytta över nätet i förvaltningsform utan att riskera merkostnader. Det tror jag inte landets kommunpolitiker i dag är villiga att åta sig.
Fru talman! Den erfarenhet jag har av den kommunala verksamheten i de kommuner som förbereder sig för detta är att de flesta kommuner, nästan alla, avser att bedriva nätverksamheten i förvaltningsform.

Fru talman!

Citytunneln är inte nödvändig för att få en god anslutning av Öresundsbron till Södra stambanan och Malmö central. Den kan däremot vara en viktig länk för att binda samman Malmöregionens kollektivtrafik. Genomförandet bör därför också vara avhängigt regionens ställningstagande i frågan. Förutsättningarna för att genomföra och finansiera en citytunnel har tidigare i år utretts av Bengt Dennis. Enligt utredningen bör tunneln samfinansieras av staten och regionen. Jag delar utredningens ståndpunkt att regionen bör stå för sin andel av den finansiella risken för att ett genomförande skall kunna komma till stånd. Företrädare för regionen har emellertid inte ännu ställt sig bakom utredningens förslag.
Fru talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. Jag är mycket tacksam över att jag har fått ett svar. Under de fyra veckor som har gått sedan jag ställde frågan har jag litet då och då tänkt på ordspråket att den som väntar på något gott väntar aldrig för länge. Nu måste jag kanske erkänna att den här godbiten inte var så stor som jag hade hoppats på. Svaret är inte speciellt innehållsrikt. Jag vill först få ett svar på vad kommunikationsministern anser om Kontinentalbanan. En utbyggnad av den innebär knappast vad man menar med ett miljöanpassat transportsystem. Det bor 10 000 personer i omedelbar anslutning till Kontinentalbanan. De är redan i dag väldigt hårt utsatta för bullerproblem. Den tunga godstrafiken skall nu öka med mer än det dubbla, vilket ger en fullständigt oacceptabel livssituation för dessa människor. Det är det ena. Det andra jag undrar om är Citytunneln. För ungefär tre veckor sedan stod Malmö som värdstad för en alleuropeisk konferens, som handlade just om storstädernas trafikmiljö. Den brittiske trafikexperten uttryckte stor förvåning över att en så liten stad som Malmö över huvud taget har möjlighet att planera för en tunnelbana, med dess enorma kostnader. Men, sade han, jag förstår att kommunen inte tackar nej om man till största delen får tunneln som en gåva av regeringen. Av kommunikationsministerns svar att döma är det underförstått att staten skall stå för resten och regionen för en del - det är fråga om 3 miljarder för statens del och 1 miljard för regionen. Är detta regeringens åsikt, vilket har hävdats av massmedierna de senaste veckorna?
Fru talman! Kerstin Warnerbring har beskrivit dilemmat ganska bra genom att tala om att det finns problem, men också fördelar, med båda trafiklösningarna. Kontinentalbanan för med sig en del miljöproblem. Det är vi båda medvetna om. Citytunneln innebär inte bara ekonomiska problem, utan det är också fråga om att under en ganska lång period gräva upp en del av de väldigt fina parkerna i Malmö. Båda lösningarna för alltså problem med sig, men så är alltid fallet vid stora infrastruktursatsningar, och det får vi lära oss att leva med. Tanken att en citytunnel skulle vara en gåva av regeringen faller väl i så fall tillbaka på den regering som bad om det här utredningsuppdraget, vilket redovisades före sommaren. I det avseendet känner jag därför inte att jag skall ta åt mig. Skall Citytunneln kunna finansieras tror jag emellertid att det måste bli fråga om någon form av samfinansiering mellan regionen och staten. Därmed är det också klart att detta inte bara gäller Malmö stad utan att det är en fråga för hela Skåne, och det är därför oerhört viktigt att man är överens i hela regionen om hur mycket man är beredd att satsa.
Fru talman! Först och främst: Jag kan inte se några fördelar med någon av de här utbyggnaderna, vare sig Kontinentalbanan eller Citytunneln. Om detta skulle jag kunna tala med kommunikationsministern i timmar, om jag bara fick, men det får jag inte just nu. Att använda statliga medel till Citytunneln, att ge den gåvan, är i det här läget fullständigt orimligt, och jag tycker att det är högst anmärkningsvärt med tanke på den svåra situation som vi i Sverige befinner oss i i dag. Det är nämligen precis detsamma som att slänga pengarna i sjön. Citytunneln är ett högriskprojekt - det är svårt både att bygga den och att räkna ut vad den kommer att kosta. Vissa bitar av den påminner i svårighetsgrad om utbyggnaden över Stora Bält, vilken har blivit Vad som har framkommit i massmedierna är att kommunikationsminister Ines Uusmann har ställt sig bakom Bengt Dennis utredning, som säger att staten skall bidra med 3 miljarder till finansieringen och regionen 1 miljard. Är det verkligen, i dessa tider, kommunikationsministerns åsikt?
Fru talman! Jag förstår att Kerstin Warnerbring inte kan se några fördelar med något av alternativen, eftersom utgångspunkterna är så olika och hon menar att bron inte borde finnas. Det är det som gör att det är litet svårt att diskutera sakfrågan. Nu har vi ett beslut om bron, och det betyder att vi också på något sätt måste göra det möjligt att komma upp på bron. Jag tycker då att man skall göra det absolut bästa av situationen. Det finns fortfarande en del att diskutera kring vad som är det bästa och vad som är rimligast kostnadsmässigt. Den diskussionen är inte färdig, vare sig med regionen eller inom departementet. Vad som har framkommit i massmedierna kanske man inte alltid skall sätta så oerhört stor tilltro till. Vi har från departementets sida sagt att ett beslut bör fattas inom någorlunda rimlig tid, så att man i Malmöregionen vet vad man har att planera efter, men det fordras också en enig ståndpunkt från hela
Fru talman! Tunneln löser inga som helst regionala trafikproblem. Det är synd om inte kommunikationsministern på ort och ställe sätter sig in i den saken. Tunneln är, som jag redan har påpekat, en tunnelbana för Malmö innerstad och ingenting annat. Vi i pendlarkommunerna runt omkring har ingen som helst glädje av den. För övrigt blir det inga pengar över till att finansiera utbyggnaden för Visserligen menar kommunikationsministern att jag har en helt annan utgångspunkt därför att jag inte vill ha någon bro, och det vill jag de facto icke. Men om denna bro nu kommer till stånd, varför skall den då anläggas så att hela Malmö stad, 10 000 personer, natur och kulturvärden, går till spillo därför att man planerar brofästet på fel ställe? Lägger man i stället brofästet i hamnen norr om Malmö central slipper man undan alla dessa problem och en oerhörd mängd stora kostnader. Ett faktum är att om man i stället hade satsat på en tunnel till hamnen och vidare in till Centralen, hade Sveriges kostnader betalats bara av en citytunnel.
Fru talman! Den här diskussionen visar att det råder väldigt delade meningar inom Malmöregionen, och jag tror att den första och viktigaste förutsättningen för att vi skall kunna reda ut detta är att man kommer fram till en enstämmig uppfattning inom regionen.
Fru talman! Kommunikationsminister Uusmann! I regionen har alltså i dag länsstyrelsen uppenbarligen sagt ja till att delfinansiera tunneln, medan alla de som kommer från regioner runt omkring har menat att det är väldigt synd, eftersom vi inte har någon glädje av en sådan tunnel.

Fru talman! Även om brofästet råder det efter vad jag har förstått väldigt olika meningar i Malmöregionen.

Fru talman! Eskil Erlandsson har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att åstadkomma en bättre passagerarkontroll, alternativt obligatoriska passagerarlistor, på färjor. Enligt nu gällande regler finns ett obligatoriskt krav på passagerar och besättningslistor i utlänningsförordningen. Kravet gäller för fartyg som kommit till Sverige från utlandet. Det gäller dock inte för passagerarfartyg i linjetrafik med fastställd turlista, dvs. färjor. Sjöfartsverket har emellertid gett ut en rekommendation till rederierna att fartyg i turlistetrafik som avgår från svensk hamn skall föra passagerarlistor. Den tragiska olyckan med det estniska fartyget Estonia den 28 september 1994 har tyvärr visat att de nuvarande rutinerna inte är tillräckliga. Inom Kommunikationsdepartementet pågår ett arbete med en proposition om obligatoriska passagerarlistor på alla passagerarfartyg. Avsikten är att presentera denna proposition för riksdagen så snart som möjligt. Eftersom frågan kräver visst nordiskt samråd är det dock inte troligt att de nya reglerna kan träda i kraft förrän tidigast den 1 april 1995. För att inte förlora tid pågår på Sjöfartsinspektionen inom Sjöfartsverket förberedelse av de detaljföreskrifter som kommer att bli nödvändiga om riksdagen beslutar i enlighet med regeringens kommande proposition.
Fru talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern så mycket för svaret, som motsvarar mina högt ställda förhoppningar och förväntningar. Åker jag flyg eller bor jag en natt på hotell blir jag på något sätt registrerad i någon form av register, hotelliggare eller liknande. Dessa uppgifter är bl.a. till för att det, om någonting händer, skall gå att kontrollera vilka som finns ombord på ett flygplan eller vilka som har bott på ett hotell. Många människor har frågat mig vad det är för skillnad mellan att åka flyg eller bo på ett hotell och att åka till sjöss på en färja. På en färja bor man ibland kanske t.o.m. under vatten eller under ett maskinrum. Jag tycker att det finns skäl att registrera människor på färjor och fartyg på samma sätt som man gör på flygplan och hotell och speciellt på färjor där det sker övernattningar. Jag tycker att det viktigt att man vidtar de åtgärder som jag förstår att kommunikationsministern har för avsikt att göra för att återställa förtroendet för sjöfarten och färjetrafiken. Det är ett förtroende som gått förlorat efter de incidenter som förekommit och den katastrof som inträffat med Estonia. Det är viktigt att återställa det här förtroendet bl.a. för att säkra sysselsättningen för sjöfarten och den turistbransch och handelsverksamhet som finns knuten till den. Jag noterar med tillfredsställelse det svar som jag fått. Jag ämnar att följa upp frågan därest inte något händer och ber avslutningsvis att än en gång få tacka statsrådet för det tillfredsställande svaret.
Fru talman! Jag delar Eskil Erlandssons uppfattning om vikten av att få ett obligatorium på det här området. Jag räknar med att vi, när vi får fram propositionen direkt efter jul, skall kunna komma till riksdagen med ett bra förslag som vi båda kan ställa oss bakom.

Fru talman! Sven-Åke Nygårds har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att bringa klarhet i hanteringen av Arlandabanan. Som jag sade i kammaren redan den 18 oktober i år är frågan om Arlandabanan högt prioriterad i regeringens arbete. Jag har tagit initiativ till en genomgång av Arlandabaneavtalen och överväger för närvarande vilka åtgärder som behöver vidtas för att främja en integrering och samordning av trafiken i A-Banan Projekt AB har underhand vänt sig till Kommunikationsdepartementet med en begäran att upphandlingen av Arlandabanan skall genomgå en opartisk utvärdering. Regeringen kommer därför att inom kort uppdra åt Riksrevisionsverket att granska upphandlingen av Arlandabanan. Regeringen har redan haft vissa kontakter med Riksrevisionsverket som har börjat att granska upphandlingsdokumenten.
Fru talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret på min fråga. Låt mig tillägga att jag är mycket nöjd med svaret eftersom en granskning av frågan är på gång. Det gläder mig också att kommunikationsministern skall se över samordningen av trafiken i Mälardalsregionen med trafiken till Arlanda. Tack än en gång för ett bra svar.

Fru talman! Lennart Nilsson har frågat mig när regeringen avser att lämna besked om en fortsatt utbyggnad av Europaväg 6 förbi Uddevalla. Utbyggnaden av väg E 6 genom Bohuslän pågår för närvarande norr om Ljungskile upp till Lerbo söder om Uddevalla. Arbetsplanen för nästa del upp till Torp, Sunningeleden, väster om Uddevalla tätort är under beredning. Mot bakgrund av de synpunkter som kommit fram i olika yttranden i ärendet samt för att med begränsade resurser på effektivaste sätt kunna tillgodose riksdagens önskemål angående utbyggnad av norra E 6 beslutade Kommunikationsdepartementet i maj månad, under den förra regeringen, att inhämta kompletterande uppgifter inför prövningen av arbetsplanen. Kompletteringen skulle bl.a. belysa effekterna av att genomföra utbyggnaden på andra delar av väg E Kompletteringen från Vägverket har dragit ut på tiden. Jag har vid tidigare tillfällen sagt att beslut om Sunningeleden kan väntas före jul mot bakgrund av att Vägverket har givit besked om att kompletteringen skulle redovisas i mitten av oktober. Eftersom kompletteringen ännu inte har redovisats till departementet kan jag tyvärr inte ange någon tidpunkt för beslutet. Jag vill ändå betona att regeringen har för avsikt att skyndsamt fatta beslut om arbetsplanen för Sunningeleden, när ärendet har kompletterats och färdigberetts inom regeringskansliet.
Fru talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret samtidigt som jag beklagar att detta har hamnat på den nuvarande kommunikationsministerns bord mot bakgrund av den långbänk och den förhalningstaktik som den förra regeringen använt sig av i det här ärendet. Min uppfattning är att det egentligen inte hade behövts några kompletteringar. Den förra regeringen borde ha fastställt en arbetsplan. Problemet som gjorde att det hamnade på regeringens bord var att det uppstod tvistigheter om det skulle vara en bro eller en tunnel. Nu har länsstyrelse, kommun och Vägverket, om jag inte minns fel, diskuterat detta under den senaste veckan. De är överens om att fortsätta utbyggnaden av E 6 över eller under Sunningesund. Det är den frågan som regeringen har att handlägga. Alla diskussioner kring planeringen av vägar är naturligtvis mycket viktiga, men detta har stötts och blötts, det har varit utställningar och det har diskuterats fram och tillbaka om olika konsekvenser utifrån miljösynpunkt, förkortning av väg osv. Nu borde det snart finnas ett underlag för att man skall kunna fatta beslut. Det här betyder naturligtvis väldigt mycket för en region som är mycket drabbad ur sysselsättningssynpunkt. Det betyder även mycket ur trafiksäkerhetssynpunkt. Jag hoppas nu att man, när man plockat åt sig de uppgifter som eventuellt kan tillkomma, fattar ett beslut så snabbt som möjligt så att den här verksamheten kan komma i gång. Vi väntar på besked. Vi måste ha ett besked.
Fru talman! Jag är helt ense med Lennart Nilsson. Jag förstår att bohuslänningarna behöver besked. Jag har, precis som Lennart Nilsson förmodar jag, läst de pressmeddelanden som kommit från Vägverket Väst. Men vi har ännu inte fått något slutgiltigt ställningstagande från Vägverket Central, vilket är orsaken till att vi inte har kunnat göra den slutliga beredningen på Kommunikationsdepartementet. Men så fort vi får det skall vi göra allt för att bohuslänningarna skall få ett besked så fort som möjligt.
Fru talman! Jag tycker att det är mycket positivt. Besked är något av det viktigaste som finns oavsett om man tycker om dem eller inte. Vi i Bohuslän lever ju i ett landskap som har problem och där det är dyrt att bygga vägar. Det finns rasrisker och annat. Oavsett om det finns problem och om det blir dyrare måste man utgå ifrån trafiksäkerheten och den belastning som finns på våra vägar. Därför är jag tacksam för att vi kan förvänta oss ett besked så snart som möjligt och helst innan årsskiftet.

Fru talman! Göthe Knutson har frågat mig vilka planer jag har. Frågan har ställts mot bakgrund av att Göthe Knutson har fått uppgiften att regeringen planerar en proposition om centralisering av bilregistret till Örebro. Mina planer är att, såvitt möjligt i enlighet med den till riksdagen överlämnade propositionsförteckningen, lägga fram den proposition om den framtida trafikadministrationen som anges i denna förteckning och som kommer att behandla bilregistrets organisation.
Fru talman! Jag tackar vår nya kommunikationsminister för svaret. Det är ju rakt på sak. Det blir alltså ett förslag om en centralisering av bilregistren. Jag har frågat runt bland människor, bl.a. på olika myndigheter, i bilhandeln, bland allmänhet och politiker från skilda partier om de kan se någon fördel med detta. Jag har kommit fram till att det bara är på Vägverket som man tror att det här är bra. De flesta landshövdingar - kanske med undantag av någon som kan räkna med att få den nya centrala organisationen, om denna till äventyrs, eller mot allt förnuft, skulle komma till stånd i Örebro - är emot det här. Det kan sägas vara fråga om ett försvar av den egna myndigheten. Länsstyrelserna sysselsätter ju här sju åtta personer. Men framför allt är det fråga om en service till allmänheten. 300 000 invånare har minst 50 besök dagligen av bilägare - dvs. av allmänheten - och av dem som sysslar med bilhandel, som ju också är en legitim verksamhet. Varför skall man centralisera detta till en plats i landet, möjligen förenat med en del decentralisering? I själva verket går utvecklingen i motsatt riktning. Inom vissa länsstyrelser har man nämligen planer på att genom särskilda medborgarkontor med hjälp av modern kommunikationsteknik kunna lägga ut det här. Jag vill fråga statsrådet om det ändå inte bör göras närmare överväganden. Detta kan helt enkelt inte vara vettigt.
Fru talman! Man skulle kunna förstå kritiken om det var någon annan än en moderat riksdagsledamot som riktade den, för man skulle kunna tänka sig att just Moderata samlingspartiet tycker att det är bra när man kan rationalisera och effektivisera inom den offentliga förvaltningen. Om det förslag som diskuteras gick igenom skulle det innebära en centralisering till Vägverket. Ca 40 miljoner kronor per år skulle då sparas. I stora sammanhang är det väl inte så hemskt mycket pengar, men det är ändå pengar.

I fråga om årsarbetskrafter på olika ställen kan jag säga att det stämmer att Karlstad har 7,5 årsarbetskrafter här. Men om vi genomförde detta skulle ett antal årsarbetare för bilregisterfrågor - det rör sig om ganska många - kunna placeras i Arjeplog. Det skulle också, tycker jag, vara en bra regionalpolitisk insats.
Fru talman! Först till det som statsrådet här sade om glädjen över att träffa en moderat. Moderaterna, säger hon, är ju de som vill rationalisera och spara pengar. Jag gläder mig åt den karakteristiken. Den är alldeles korrekt. Men vi använder också förnuftet, och det används också av företrädare för andra partier. Jag är ganska övertygad om att det finns väldigt många socialdemokratiska riksdagsledamöter och även företrädare för andra partier som också tycker att det här är tokigt. Även om man skulle centralisera för att skapa arbetstillfällen på en viss ort - när det gäller Arjeplog blir jag riktigt orolig; Örebro är i alla fall mera centralt - är det ganska beklämmande om man skall riva upp en onekligen bra organisation. Jag hör nämligen sällan eller aldrig någon anmärkning mot Bilregistrets expedition för personliga besök. Däremot är det väldigt svårt vissa tider på året att nå Bilregistret per telefon. Om det blir en centralisering blir man hänvisad till det.

Fru talman! Mats Odell har frågat mig om regeringen kommer att riva upp redan fattade beslut om byggandet av motorvägar. Bakgrunden till frågan är att riksdagen under förra mandatperioden beslutade om planeringsramar för investeringar i infrastruktur för 98 miljarder kronor under den kommande tioårsperioden samt uppgifter i pressen om att Vänsterpartiet fått löften om att inga fler motorvägar skall byggas. Regeringen står fast vid att av riksdagen beslutade infrastrukturplaner för perioden 1994 2003 skall utgöra utgångspunkt för den medelstilldelning till infrastrukturinvesteringar som sker i statsbudgeten. I vilken takt infrastrukturplanerna kan genomföras beror dock på hur statens finanser utvecklar sig. Med det stora underskott i statsbudgeten som vi för närvarande har krävs det kraftfulla besparingar. Det är rimligt att en del av dessa besparingar även kommer att ske på anslaget för byggande av vägar. Vilken omfattning dessa besparingar får kommer regeringen att presentera i budgetpropositionen i januari nästa år. I den mån förändringar skall göras vad gäller målstandard och omfattning på det nationella stamvägnätet skall frågan behandlas inom ramen för den trafikkommission som riksdagen särskilt beslutat om och som regeringen inom kort har för avsikt att tillsätta. Det innebär att någon revidering av den nationella väghållningsplanen inte kommer att ske förrän kommissionen slutfört sitt utredningsarbete och nya infrastrukturplaner underställts riksdagens godkännande. Det finns inte någon uppgörelse med Vänsterpartiet som innebär att inga fler motorvägar skall byggas. Det har heller inte varit regeringens avsikt att använda de extramedel för sysselsättningsskapande åtgärder inom Kommunikationsdepartementets verksamhetsområde som regeringen föreslagit för innevarande budgetår till att bygga nya motorvägar.
Fru talman! Först vill jag tacka kommunikationsministern för svaret. Hon bekräftar alltså nu att den väghållningsplan som beslutades i denna kammare den 8 juni 1993 inte kommer att genomföras som planerat. Det talas här om en trafikkommission som skall se över planerna. Vidare skall det ske en revidering, och det skall utarbetas nya infrastrukturplaner som skall underställas riksdagens godkännande. Fru talman! Inte undra på att det har skapats en mycket stor oro på många ställen runt om i landet. Av alla, minst sagt, motstridiga uttalanden som har kommit om infrastrukturinvesteringarna har man nu uppnått en nivå där det skapats en genuin osäkerhet om vad som egentligen gäller. Den osäkerheten gäller riksdagen, regionerna, de berörda verken och, inte minst, anläggningsbranschen och alla anställda där. När man hör kommunikationsministerns svar skall man dra sig till minnes att när den förra regeringen lade fram ett investeringsprogram på 98 miljarder kronor så undertecknade Ines Uusmann en motion, enligt vilken 200 miljarder kronor skulle satsas inom den här sektorn. I valrörelsen var ju själva grundbulten i det socialdemokratiska sysselsättningspaketet just satsningar på infrastruktur, skolor, vägar, järnvägar etc. Detta skulle ge 90 000 nya jobb. Men det hela har skrumpnat ihop, så av detta har det bara blivit en tumme. Det skall ju skäras ned enligt de beslut som fattats. Av de stolta planerna på 90 000 jobb blir det alltså bara en tumme kvar. Detta är minst sagt beklagligt.
Fru talman! Jag tycker att det är bra att Mats Odell har ställt den här frågan, för nu kan vi klara ut diskussionen om motorvägar eller inte. Under förra mandatperioden fattade riksdagen faktiskt beslut om en översyn, en nationell trafikkommission, för att väga in miljöhänsyn och en helhetssyn i infrastrukturplaneringen. I detta skulle ingå inte bara vägar och järnvägar utan också sjöfart, inklusive hamnpolitik, och luftfart. Det här bestämdes alltså under den förra mandatperioden och är inget påhitt från en ny kommunikationsminister. Däremot ställer jag mig naturligtvis bakom det riksdagsbeslut som jag själv har varit tillskyndare till. Dessutom tycker jag att det är mycket bra att vi kan göra allvar av det prat som vi har ägnat oss åt de senaste åren, om helhetssyn och miljöhänsyn. Skall detta bli allvar, Mats Odell, betyder det att man måste vara beredd att också kunna revidera den nationella väghållningsplanen, precis som andra infrastrukturplaneringar. Annars är det inte mycket mening med att tillsätta en trafikpolitisk kommission.
Fru talman! Jag tror att Ines Uusmann och jag är helt överens om att det är mycket viktigt med miljöhänsyn i trafikpolitiken.

Jag är mycket glad att denna nya miljöinsikt har börjat manifestera sig. Men frågan är om det är rätt. Jag menar att infrastrukturinvesteringar är något långsiktigt. Dem kan man inte hålla på och kasta med fram och tillbaka. Det är detta som är så upprörande, att det finns ett antal olika besked som hela tiden är motstridiga.
Fru talman! Jag tror att vi kan vara överens om att infrastrukturinvesteringar är någonting som är långsiktigt. Jag brukar själv säga att detta inte är någonting som man kan bestämma på en kafferast. Det är därför som vi behöver den trafikpolitiska kommissionen, som kan förbereda ett nytt trafikpolitiskt riksdagsbeslut under den här mandatperioden. Jag tror att vi kan återkomma till det utredningsarbetet och säkert både diskutera revideringar och nya synsätt när det gäller trafikströmmar och liknande.
Fru talman! Det här som är så långsiktigt skall inte bestämmas på en kafferast, säger Ines Uusmann. Frågan är när kafferasten inföll. Var det under valrörelsen, där man fortfarande talade om 90 000 nya jobb genom ökade satsningar på infrastrukturen, eller har detta tillkommit efteråt?

Fru talman! Vi kanske inte skall ta alltför stora bokstäver i munnen när vi diskuterar vägunderhållet. Jag trodde att vi var överens om att det är ett kapitel som inte har varit alltför prioriterat under de senaste åren, när man bara diskuterat nyinvesteringar. Vägunderhållet är viktigt dels därför att det handlar om att inte fortsätta kapitalförstöringen, dels för att det ger ordentligt med nya jobb. Det ger betydligt fler jobb än om man lägger motsvarande summa pengar på nyinvesteringar. Detta vet jag att Mats Odell känner till precis lika väl som jag.
Fru talman! Jag håller med Ines Uusmann om att vägunderhåll är viktigt. Det är också viktigt hur man finansierar detta vägunderhåll. Om man från Telia, som är vårt spetsföretag när det gäller att bygga ut informationsteknologin och möjliggöra decentraliserad tjänsteproduktion över hela landet, skall ta pengar som skulle använts till utbyggnad av vår teleinfrastruktur och lägga på vägunderhållet, anser jag det vara oerhört allvarligt. Är det detta som den socialdemokratiska regeringen planerar för andra gången? Förra gången det begav sig var 1990/91, när man tog 5 miljarder kronor ur dåvarande Televerkets balansräkning och satsade på att bygga ut vägar. Jag tycker att detta är en politik som inte vittnar om att man har förstått hur framtidens kommunikationer måste utformas i ett land av Sveriges karaktär.
Fru talman! Jag förstår inte riktigt vad Mats Odell insinuerar. Det finns ingen delad mening mellan mig och Mats Odell om att vi behöver satsa på infrastruktur i form av elektroniska motorvägar, dvs. de investeringar som Telia har för avsikt att göra. Detta upplever jag som mer av en insinuation än någonting som har verklighet bakom sig. Den nya regeringen har varit oerhört tydlig när det gäller utbyggnaden av IT-området över huvud taget.

Herr talman! Juan Fonseca har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder för att FN:s barnkonvention också skall gälla för asylsökande föräldrar. Inledningsvis vill jag poängtera att Sverige lägger mycket stor vikt vid barnkonventionen. Sverige var ett av de första länderna att ratificera den och också att avlämna en rapport om dess tillämpning. Rapporten prövades av en av FN utsedd kommitté 1993, och man uttryckte sig mycket uppskattande om När det gäller konventionens ställning i förhållande till svensk lagstiftning är det på det sättet att konventionen inte utgör svensk rätt och därför inte tillämpas direkt av svenska domstolar och myndigheter. Däremot ingår den som tolkningsunderlag vid tilllämpningen av de svenska reglerna på området. Jag tolkar Juan Fonseca så att han menar att barnkonventionens regler skulle hindra att asylsökande föräldrar och barn skiljs åt. Så är det inte; det finns nämligen inte något absolut förbud mot detta. Naturligtvis skall man i största möjliga utsträckning undvika familjesplittringar, men i en del fall är det svårt att göra det, detta på grund av de olika intresseavvägningar som måste göras i varje enskilt fall. Ett exempel på detta kan vara om en utlänning i Sverige begått ett allvarligt brott, såsom ett narkotikabrott. Då kan den omständigheten väga tyngre än den familjeanknytning personen i fråga har. Som jag ser det är det därför omöjligt att i alla lägen garantera att familjen kan hålla samman. Jag avser dock att se till att en genomgång av myndigheternas tillämpning av svensk lag sker för att få klarlagt hur konventionen tillämpas inom detta område.
Herr talman! Jag ber att få tacka invandrarministern för svaret. Anledningen till min fråga är att jag känner oro över vissa beslut att inte bevilja uppehållstillstånd och vissa verkställighetsåtgärder som leder till att barn skiljs från en förälder eller från båda föräldrarna. Så är exempelvis förhållandet i fallet med Mirzeta Palic, en tvåbarnsmamma med bosniskt medborgarskap. Mirzeta Palic kom till Sverige tillsammans med sin serbiske make. Hon och maken är numera skilda från varandra. Familjen har fått avslag på sin begäran om uppehållstillstånd. Till följd av beslutet skall Mirzeta Palic och hennes barn avvisas till Serbien-Montenegro trots att de är bosniska medborgare. Polismyndigheten har haft för avsikt att verkställa beslutet på det sättet att mannen och det ena barnet, som är inskrivet i hans pass, skulle skickas för sig till Serbien-Montenegro. Detta skulle betyda att familjen splittrades, eftersom Mirzeta Palic inte kommer att släppas in i Serbien-Montenegro. Hon har nu gått under jorden med båda sina barn. I en skrivelse från barnombudsmannen till invandrarminister Leif Blomberg anförs angående detta fall att avvisningar som leder till att barn separeras från en förälder eller båda föräldrarna inte får beslutas eller verkställas. Ett sådant förfarande strider enligt barnombudsmannen mot artiklarna 3, 9 och 10 i Herr talman! Jag vill avslutningsvis föreslå invandrarministern att han i framtiden skall beakta detta i denna typ av fall. Jag tycker vidare att han skall föreslå att tillämpningen av barnkonventionen också tas upp i den parlamentariska kommitté som nu skall se över invandrings och flyktingspolitiken.
Herr talman! Att detta tas upp i den parlamentariska kommittén är kanske det bästa tillvägagångssättet. Det övervägs just nu om en särskild utredningsman skall tillsättas. Svaret på den frågan får vi under morgondagen, när man har sett litet närmare på denna fråga. Men Juan Fonseca kommer att få sin önskan om att detta skall ses över uppfylld. Jag är lika angelägen som alla andra att följa intentionerna i de konventioner som vi har skrivit under. Jag menar också att vi gör det. Men både Juan Fonseca och andra har gjort påståenden i detta sammanhang, och jag tycker därför att det är viktigt att vi undersöker detta. Har vi gjort något fel, får vi rätta till det.
Herr talman! Jag är glad att invandrarministern kan acceptera att frågan lyfts upp antingen genom tillsättande av en utredningsman eller genom att den tas upp i riktlinjerna för den parlamentariska utredning som skall studera invandrings och flyktingpolitiken. Jag vill återigen säga att anledningen till min fråga är att jag är bekymrad över Utlänningsnämndens agerande i de flesta fall som gäller barns skiljande från sina föräldrar. Konstigt nog är det så, Leif Blomberg, att yttrandena från Utlänningsnämnden för det mesta är negativa. Mycket få eller inga har varit till barnens fördel.

Herr talman! Ulla Hoffmann har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att Sverige skall fullgöra sina åtaganden enligt 1951 års flyktingkonvention i fråga om samarbete med FN:s flyktingkommissariat. Jag anser att Sverige fullgör sina åtaganden enligt konventionen i detta avseende och har i allt väsentligt ett bra samarbete, som fortlöpande utvecklas. Ulla Hoffmann tar i sin fråga upp exempel på fall där Utlänningsnämnden påstås ha vägrat att samarbeta med UNHCR. Jag känner inte närmare till detaljerna i de fall som Ulla Hoffmann redogör för, men jag har fått information om att frågan har diskuterats mellan Utlänningsnämnden och UNHCR:s representant här i Stockholm. Jag anser att detta är en sak för myndigheten att klara ut. Jag har informerats om att Utlänningsnämnden och UNHCR träffas regelbundet och att samarbetet sker på ett förtroendefullt sätt.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Jag vill påminna om att Sverige den 16 augusti 1954 ratificerade FN-konventionen om flyktingars rättsliga ställning. I artikel 35 förbinder vi oss att samarbeta med de organ, bl.a. UNHCR, som skall övervaka att bestämmelserna i 1951 års konvention efterlevs. Vid ett antal tillfällen har Utlänningsnämnden - på den punkten skiljer sig våra uppgifter - vägrat att samarbeta med UNHCR, vilket också har påpekats av representanter för flyktingkommissariatet i artiklar i dagspressen. Det är förstås inte acceptabelt. Regeringen kan inte krypa undan från sitt ansvar, och det måste ske en fundamental förändring i Det är också intressant att statsrådet anser att Sverige fullgör sina åtaganden. Jag undrar mot den bakgrunden hur statsrådet tänker förhålla sig till EU parlamentets protester och skrivelse till statsministern. Dessutom har olika partigrupper, bl.a. statsrådets egen, vädjat om att Utlänningsnämnden skall beakta UNHCR:s bedömningar. Den liberala och demokratiska gruppen anser att detta är en viktig fråga. Ett land som är medlem eller som skall bli medlem måste följa kraven på iakttagande av de mest fundamentala rättsliga och moraliska rättigheterna. Detta är något som händer nu och som även måste åtgärdas nu. Det är i dag som människor blir utvisade, bl.a. till Serbien.
Herr talman! Det finns inte i konventionen något som säger att vi vid varje tillfälle har att följa det som UNHCR menar att vi bör göra. Vi har att göra en bedömning utifrån svensk lagstiftning och tillämpningen av denna liksom utifrån andan och meningen i de konventioner som vi har undertecknat. Det är viktigt att komma ihåg att det inte finns något bindande åtagande från vår sida att anse att UNHCR alltid gör den rätta tolkningen.Vi har förbehållit oss rätten att göra tolkningen med utgångspunkt i vår lagstiftning. I 99 fall av 100 stämmer tolkningen väl överens med UNHCR:s tolkning. Emellanåt kan vi göra skilda bedömningar. Det är viktigt att komma ihåg att det kan vara så. Det behöver inte innebära att vi för den skull nonchalerar - som din fråga antyder - eller negligerar UNHCR:s roll. Tvärtom! Vi har all anledning att slå vakt om den organisationen. Jag vill påstå att Sverige är en av de länder som mest följer vad UNHCR säger - därför att det är viktigt.
Herr talman! Som jag har sagt tidigare delar jag inte riktigt statsrådets uppfattning. Jag tycker att det framgår av de dokument som finns - bl.a. breven från de olika grupperna i Europaparlamentet - att man vädjar att Sverige skall följa de bedömningar som UNHCR gör. Juan Fonseca tog upp ett fall tidigare. Det är ett av de exempel jag har anfört. Jag menar att vi inte kan vänta på utredningar. Regeringen måste ta sitt ansvar. Om det är så att det begås fel kan detta inte överlåtas åt myndigheterna.

Herr talman! Ulla Hoffman har frågat mig vad regeringen avser att vidta för åtgärder för att förmå den estniska regeringen att omedelbart frige de kurdiska flyktingarna och göra en grundlig bedömning av deras skyddsbehov. Vid mötet den 19 oktober i Tallinn lovade den estniska regeringen att skyndsamt överväga bl.a. återförening av de splittrade familjerna och möjligheten för dessa att röra sig fritt. Från svensk och finsk sida utlovades experthjälp för att de estniska myndigheterna skulle kunna komma till rätta med de problem som uppstått. Det finns nu från Statens invandrarverk en handläggare redo att bistå esterna i statusbestämning av de asylsökande. Vi har precis i dagarna fått höra att den estniska regeringen nu är beredd att ta emot de utländska experterna, som kommer att åka till Tallinn inom kort. På detta sätt kan vi hjälpa de estniska myndigheterna med att bygga upp ett mottagningssystem och komma till rätta med de missförhållanden som nu råder.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. När vi diskuterade denna fråga senast lovade jag att jag skulle återkomma för att följa upp frågan, vilket jag nu gör. Jag menar att det är viktigt att Sverige i alla lägen utövar påtryckningar så att de fängslade irakierna i Estland blir frisläppta och att de får en grundlig och seriös utredning. Jag vill i det här sammanhanget dra paralleller med hur regeringen agerade i fråga om information om Raoul Wallenberg. Vid vartenda möjligt och omöjligt tillfälle i alla sammanhang restes den frågan. Så småningom gav det också resultat. Det vore alltså på sin plats med ett liknande agerande med krav på att de fängslade kurderna från Irak släpps fria och ges ett humanitärt bemötande. Grundproblemet är att de sitter fängslade utan att kunna söka asyl.
Herr talman! Vi har gjort vad vi kan göra i denna situation. Vi gör det i samverkan med våra finska kollegor på området och den estniska regeringen. Detta görs dessutom så skyndsamt som möjligt. Det är viktigt för oss att agera från humanitära utgångspunkter. Mot den bakgrunden är vi beredda att ställa upp med experthjälp och med andra insatser i syfte att få en tillfredsställande ordning. Som jag sade i mitt svar alldeles nyss är vi inte alls tillfredsställda med de missförhållanden som råder. Det är mot den bakgrunden vi tycker att det är viktigt att vi gör de insatser vi kan göra. Vi gör allt vad som står i vår makt att åstadkomma en förändring för dessa människor, men också att hjälpa esterna och den estniska regeringen att skapa ett system som i förlängningen gör att de kan underteckna konventionen.
Herr talman! Jag tackar för svaret. Det var ungefär en månad sedan jag ställde denna fråga. Jag får se om jag behöver återkomma om en månad. Jag hoppas att det inte är så.
Herr talman! Rose-Marie Frebran har frågat mig om jag är beredd att pröva ett visst distansutbildningsprojekt från en positiv utgångspunkt. Projektet avser en samverkan mellan högskolorna i Örebro, Karlskrona Sandviken, Mitthögskolan, TBV och Utbildningsradion för att skapa utbildningsplatser för 1 800 studerande. Under senare år har distansutbildningen utvecklats och intresset för den ökat bland skolor på alla nivåer. Som Rose-Marie Frebran sannolikt känner till har under de senaste åren särskilda statliga medel anvisats för utveckling och drift inom distansutbildningen. En del av dessa medel har hittills fördelats till ett antal universitet och högskolor som i nätverksform åtagit sig att, utöver sin reguljära distansutbildning, skapa fler utbildningsplatser inom vissa ämnesområden i grundläggande högskoleutbildning. Genom att den tekniska utbildningen skapar nya metoder, ser jag distansutbildningen som en stor potential när det gäller att skapa ökade möjligheter till utbildning. Jag har i annat sammanhang pekat på möjligheten att vi även i Sverige borde skapa förutsättningar för en högskola med ett brett utbildningsutbud som når många människor enligt förebild bl.a. av det brittiska Open University. Jag har med intresse tagit del av det initiativ som tagits av de nämnda högskolorna i syfte att skapa ytterligare utbildningsplatser. Flera skolor har anmält sitt engagemang beträffande distansutbildning och sitt intresse för att utvidga sin verksamhet på det området. Jag ser alltså positivt på distansutbildningens möjligheter som kunskapsförmedlare till stora grupper. Jag vet dessutom att undersökningar visar på goda studieresultat bland dem som genomgått en hel eller delar av en utbildning på distans. Inom Utbildningsdepartementet bereds för närvarande frågan om hur distansutbildningen skall organiseras i framtiden. Min förhoppning är att vi inom kort skall kunna ha ännu fler studerande i denna utbildningsform.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
Svaret tar kanske inte upp utgångspunkten när det gäller behovet av ett utökat antal utbildningsplatser. Det har pågått och pågår en ganska intensiv utbyggnad av antalet högskoleplatser. Men vi kan ändå konstatera att det kommer att finnas en brist på utbildningsplatser på högskolenivå inom flera områden under överskådlig tid - trots utbyggnaden. Detta var en bakgrund. Den andra bakgrunden är ju behovet av att öka tillgängligheten till akademisk utbildning för en större grupp studenter, dvs. en hel del av dem vi inte når i dag. Jag har också tagit del av att arbetsmarknadens parter SAF och TCO har ställt sig positiva till just detta projekt. Här finns det kompletterande lösningar som är bra jämfört med det reguljära utbud som finns. Statsrådet är nu välvilligt inställd till distansutbildning. Jag vill naturligtvis gärna ha ett litet svar på frågan om inställningen till det som de fyra skolorna har lyft fram. Det gäller dels projektet som berör 1 800 studenter, dels det långsiktigt utbyggda förslaget som berör 10 000 studenter med möjlighet att ta en kandidatexamen.
Herr talman! Jag delar helt och hållet de synpunkter Rose-Marie Frebran allmänt har framfört när det gäller behovet av distansutbildning. Som jag påpekade i mitt svar är detta en fråga som jag har tagit fram tidigare. Det har i viss min förvånat mig att vi i Sverige ännu inte har skapat något som ens påminner om det brittiska Open University. Det har trots allt funnits sedan slutet av 60-talet. Det är min förhoppning att vi under de kommande åren skall komma en bra bit på vägen till något sådant. Jag har nyligen fått ta del av det konkreta projektet. Det är förvisso intressant. Men jag är inte beredd att nu ta ställning till detta, eftersom det också måste vägas in i förhållande till andra propåer. Vi bör ge det hela någon lämplig form för hur projektet skall drivas vidare. Jag avser att återkomma i dessa frågor i samband med budgetpropositionen nästa år.
Herr talman! Såsom riksdagsledamot för Örebro län vill jag naturligtvis passa på att tala om varför detta projekt är så fantastiskt bra. Det är fyra högskolor som vill samarbeta. Inte nog med det, det vill de göra tillsammans med TBV, som har 23 regionala och 90 lokala utbildningscentrum, och tillsammans med Utbildningsradion, som väl har så många som det finns radio och TV-apparater i detta land, samt tillsammans med det brittiska Open university, precis det universitet som utbildningsministern framhåller som en förebild på detta område. Därför är detta projekt ganska unikt, och det verkar mycket bra och ambitiöst framtaget av dessa fyra skolor. Min fråga är då: Är något av de propåer som kommit från de andra skolorna i samarbete med Open university, en skola som har över 20 års erfarenhet och 125 000 studenter?
Herr talman! Mig veterligen är det bara detta enda projekt som haft konkreta diskussioner med Open university. Jag håller med om att förslaget på många sätt är intressant. Likväl är jag inte beredd att i dag ta ställning till hur vi skall gå vidare i denna fråga. Det återkommer jag till i budgetpropositionen.
Herr talman! Med tanke på de uppskattande orden om Open university i Storbritannien vill jag ändå indirekt uppfatta det som att detta är ett mycket intressant uppslag för utbildningsministern, något som kommer att vara ett hett tips i det vidare arbetet med distansutbildning. Vi får kanske anledning att återkomma till detta, exempelvis vad gäller på vilket sätt departementet jobbar med dessa frågor. Så sent som under förra mandatperioden jobbade en enmansutredare med bl.a. dessa frågor. Denne person lade fram betänkandet Kunskapens krona. Det skulle ha varit intressant att redan nu ha tagit upp utifrån vilka utgångspunker man arbetar, dvs. om man arbetar utifrån utredarens förslag eller utifrån en del av universitetets förslag när det gäller organisation osv. Men jag inser att en sådan debatt kan föra för långt i en frågestund.

Herr talman! Per Lager har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder så att verksamheten vid Waldorfseminariet kan fortsätta. Regeringen beslutade den 27 oktober 1994 att avslå framställningen från Waldorfseminariet i Skälen för regeringens beslut är att seminariets ansökan om examensrätt är föremål för Kanslersämbetets prövning. Det har påpekats att Kanslersämbetets prövning tar lång tid. Huvudorsaken är att ansökan om samma eller liknande examina behandlas tillsammans av en grupp experter och att det i detta fall handlar om flera examina. Efter det att Kanslersämbetet mottagit Waldorfseminariets i Kungälv ansökan har även Rudolf Steinerhögskolans ansökan i Järna - vilken gäller 13 olika examina - samt några statliga högskolors ansökningar om examensrätt remitterats till ämbetet. Det har lett till en revidering av den ursprungliga tidplanen. Kanslersämbetet räknar med att bedömningen av seminariets utbildningar skall föreligga under våren 1995. Jag vill emellertid nämna att examensrätt enligt högskoleförordningen inte automatiskt medför att statliga medel till verksamheten utgår. Den frågan är en budgetfråga som prövas i varje enskilt fall. Jag avser således inte att nu vidta några åtgärder för att ändra regeringens beslut.
Herr talman! Herr utbildningsminister! Jag ber att få tacka för svaret. Jag vet att en av förutsättningarna för det statliga stödet för lärarutbildningen vid Waldorfseminariet i Kungälv är just examensrätten för högskolor. Examensrättsprövningar infördes ju den 1 juli 1993 ansökte seminariet om examensrätt. I februari 1994 blev man lovad ett svar i maj 1994. Men man fick inget svar. Nu har man väntat i 17 månader på besked och lär får vänta till senare i vår, när universitetskanslerns lärarexamensgrupp är färdig med sin värdering. Som utbildningsministern sade, beror detta bl.a. på att man buntat ihop flera ansökningar om utbildning av liknande art. Det är mycket olyckligt för just seminariet i Kungälv. Mycket av dess ekonomi hänger just på möjligheten att få examensrätt. Skolan befinner sig i en mycket svår ekonomisk situation just nu. Och det är själva handläggningstiden som jag i första hand reagerar mot.
Herr talman! Den viktigaste orsaken till att det tagit längre tid än beräknat är att andra högskolor inkommit med liknande ansökningar, framför allt Rudolf Steinerhögskolan i Järna, med 13 olika examina. Det är naturligt för Kanslersämbetet att bedöma detta i sitt sammanhang, och det är även önskvärt, eftersom ett beslut rörande en viss skola kan få prejudicerande effekter också för andra skolor, särskilt om skolorna har mycket likartad karaktär. Det är detta som ligger till grund för Kanslersämbetets beslut att utvidga ansökningsförfarandet. Jag håller med om att det tagit lång tid. Jag vill dock samtidigt understryka det som jag tidigare sade, nämligen att examensrätt inte automatiskt medför rätt till statliga medel. Jag tycker kanske att det varit en aning oförsiktigt av Kungälvsseminariet att anta studerande och lägga upp utbildningar utan att man haft ekonomiska garantier för hur dessa utbildningar skall kunna fullföljas. Detta är är också en aspekt på seminariets verksamhet, vilken kommer att vägas in, föreställer jag mig, när man tittar närmare på frågan om examensrätt. Förmågan att organisera verksamheten och att skapa stabilitet i den är viktiga kriterier för Kanslersämbetet, inte enbart förmågan att på ett ansvarsfullt sätt bedriva högre utbildning.
Herr talman! Waldorfseminariet har aldrig under sina 10 år haft någon stabil ekonomisk grund att stå på. Ändå har man envetet kunnat driva utbildningen, och den har uppskattats av många. Man har bedrivit utbildningen med hjälp av gåvor, fondmedel, uppdragsutbildningar och elevavgifter samt med förhållandevis låga löneanspråk och inte minst med en hel del ideellt arbete. Men en sådan form av finansiering blir allt svårare att förlita sig till. Samhället ökar också sina förväntningar. Åtagandena hamnar därför på en högre nivå. Inför hösten 1994 hade skolan, liksom tidigare år, flera avtal och löften om bl.a. uppdragsutbildningar om flyktingprojekt, uppdragsutbildningar som ekonomiskt skulle kunna hålla skolan vid liv ytterligare ett år. Men dessa utbildningar drogs in i samband med den allmänna åtstramningen. Skolans ekonomiska situation är nu prekär och definitivt akut. Såvitt jag förstår, menar utbildningsministern att ledningen för Waldorfseminariet något har sig själv att skylla; det kan man ju tycka. Men det måste väl också finnas en vilja från samhällets sida att försvara högskolors möjlighet till en egen pedagogisk profil.
Herr talman! Det är ofrånkomligen så, att när man bedömer den här skolans möjlighet att bedriva utbildning måste man också titta närmare på den ekonomiska organisationen. Jag är en smula förvånad över att man gjort ekonomiska åtaganden utan att veta om man skulle kunna få statliga medel till hjälp. Det var ganska klart uttalat att regeringen inte kunde bevilja sådana så länge granskningen om examensrätt pågår. Återigen vill jag påpeka att frågan om statliga medel måste bedömas för sig och att examensrätt i sig inte är någon garanti för statliga medel.
Herr talman! En av avsikterna med att ställa denna fråga var att peka på den skillnad som råder mellan förutsättningarna för Waldorfskolorna och förutsättningarna för utbildningen av Waldorflärarna. Skolorna har ju funnits sedan slutet av 70-talet. De är godkända som fristående skolor och får sedan 1992 den statliga åttiofemprocentiga skolpengen. Enligt Skolverkets tillsynsrapporter är de seminarieutbildade Waldorflärarna också behöriga. Lärarutbildningen vid seminariet i Kungälv står under statlig tillsyn, och eleverna får söka studiemedel. Ändå får skolan inget statligt stöd för själva driften! Håller inte statsrådet med mig om att förhållandet haltar?
Herr talman! Nej, jag kan inte hålla med om det eftersom det saknas viktiga förutsättningar. Bl.a. saknas en bedömning från Kanslersämbetet. Innan någon sådan bedömning finns kan vi över huvud taget inte ta ställning till något ekonomiskt stöd.

Herr talman! Andre vice talman Görel Thurdin har frågat justitieministern om hon är beredd att kriminalisera konsumtion av illegala dopningsmedel. Frågan har överlämnats till mig. Den förra regeringen beslutade den 28 juli i år om direktiv för en parlamentarisk utredning om dopning. Det är min avsikt att snarast tillsätta ledamöterna i denna utredning. Utredningen skall bl.a. göra en allsidig översyn av dopningsproblemets omfattning och karaktär, följder av missbruk av dopningspreparat på kort och på lång sikt samt bedöma behovet av ökade informationsinsatser. Utredningen skall också studera närmare om det finns en koppling mellan missbruket av dopningsmedel och annat missbruk och våldsbrott och vilka ytterligare insatser mot missbruket som behövs. Sådana insatser kan vara att kriminalisera det icke-medicinska och ickevetenskapliga bruket av dessa medel. När utredningen har avslutat sitt arbete går det att ta ställning till eventuella förslag om kriminalisering av bruk av dopningsmedel.
Herr talman! Jag tackar statsrådet Anna Hedborg för svaret. Jag tycker naturligtvis att det är bra att det tillsätts en utredning. Det är dessutom väldigt bråttom. Jag tolkar svaret så att det finns ett visst intresse från den socialdemokratiska regeringen för att kriminalisera missbruket av dessa dopningsmedel när denna utredning är färdig. Jag säger att det är bråttom, därför att jag har tagit del av hur det förhåller sig. Jag har bl.a. läst Forskningsrådsnämndens skrift Källa/43 om dopning, som kom ut i mars 1994. Där konstaterar forskare att vi troligtvis har 100 000 missbrukare från nedre tonåren och uppåt. Man gjorde en enkät bland 1 384 skolungdomar i Falkenberg på sommaren 1993. Då angav 10 % av pojkarna i åren 15-16 år att de hade använt anabola steroider. Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning presenterade hösten 1993 en undersökning som visar att 1-3 % av alla pojkar i Sverige använder anabola steroider. Då är det inte längre kopplat till något idrottsresultat. Detta är pojkar som inte har den kontakten. Det är något helt annat man åsyftar. Den svenska tullen beslagtog under det första halvåret 1993 fyra gånger så mycket anabola steroider som under hela 1992. Det ökar hela tiden. Det är bråttom, därför att detta är toppen på ett isberg. Det skapar svåra missförhållanden ute i samhället. Misshandeln ökar. Familjer blir mycket mer utsatta. Det är det utåtriktade våldet vi i första hand träffar på. Det oprovocerade våldet ökar. Det finns många som vittnar om att det är på det sättet. Om vi tänker oss att det i vårt samhälle i dag faktiskt finns 16-åriga pojkar som redan blivit sterila och impotenta - vilken framtid ser de framför sig? En arbetslös ungdom kan åtminstone hoppas på att få jobb. Sådana här ungdomar riskerar att hamna i kriminalitet. Därför frågar jag: Hur länge skall vi vänta på att utredningen blir färdig, eftersom det är så bråttom?
Herr talman! Det är alldeles riktigt att detta är ett problem, som dock behöver belysas ytterligare innan man kan bestämma sig för vilka åtgärder som är de mest effektiva. Däri ingår att överväga kriminalisering av bruk men också naturligtvis mycket annat. Det är inte minst viktigt att upplysning om farorna med dopning kommer de unga pojkar till del som utsätter sig för denna fara. Det kan också finnas annat som måste göras. Jag tror att det är viktigt att en utredning kommer till stånd, bl.a. för att det också kan skapa en rejäl diskussion i samhället om detta missbruk, som naturligtvis på alla möjliga olika sätt måste stävjas.
Herr talman! Jag håller fullständigt med om att man alltid måste skaffa sig ökade kunskaper. Samhället förändras, det kommer in nya saker och människor får ändrade förhållanden. Både information och forskning måste utvecklas i detta sammanhang. Samtidigt finns det de som kan vittna mycket konkret om just denna svåra situation bland ungdomar. Jag har träffat ett par unga flickor som har varit ute och informerat i landet De var också orsaken till att Civildepartementet höll en hearing. Efter vad jag har hört från dem skulle det ha varit 30 män som aldrig hade träffat på någon som använde dopningsmedel med där. När Folkhälsoinstitutet fördelade pengar fortsatte man inte med informationskampanjer av det slag som dessa ungdomar gjorde tillsammans med ungdomar som hade missbrukat. Därför har det halkat efter. Jag vill fråga om statsrådet Anna Hedborg är villig att ta initiativ till att ytterligare studera detta med information.
Herr talman! Att få i gång denna utredning är ett sätt att lyfta upp dessa frågor till ytan. Det är viktigt att det sker. Det kommer med nödvändighet att innebära att man blir tydligare i sina förslag om vad man skall kunna göra, bl.a. på informationens område. Jag tror att information är mycket viktigt. Allt det arbete som idrottsorganisationerna gör är också mycket viktigt. Även om det finns missbruk utanför den aktiva idrotten gör ändå idrottsrörelsen oerhört viktiga insatser vad gäller moralbildning och kulturen runt dessa preparat. När vi fattar beslut om vad som skall göras ytterligare vill det till att vi inte gör något som får idrottsrörelsen att sänka garden. Den måste hållas minst lika högt som i dag.
Herr talman! Jag håller med statsrådet Anna Hedborg om att man måste titta noga på hur det förhåller sig. Men de forskare som skrivit i Källa säger att det nu handlar om ett annat syfte än att bli duktig i någon idrottsgren. Syftet är mera att framstå som stor och stark och på det sättet få ett övertag i samhället. Syftet är alltså ett helt annat. Jag tolkar svaret som att det finns ett visst intresse från den socialdemokratiska regeringen för att kriminalisera missbruk av dessa dopningsmedel och att det finns ett intresse av att behandla dopningsmedel likadant som narkotika. Jag säger det därför att socialdemokraterna inte alls var villiga att kriminalisera användande av narkotika när det var uppe i kammaren. Jag ser fram emot att utredningen tillsätts så fort som möjligt, så att vi får stopp på denna ingång till ytterligare narkotikamissbruk.
Herr talman! Vi har just nu förfrågningar ute om vilka representanter som skall tillsättas från partierna i utredningen. Jag hoppas att utredningen arbetar på ett sådant sätt att hela denna fråga kommer ut till diskussion och så att upplysningen blir tydlig och mycket omfattande. Jag tror att det trots allt är det allra viktigaste för de unga pojkar som riskerar sin framtida hälsa genom att använda dessa preparat av fullständigt orimliga skäl.

Herr talman! Göte Jonsson har frågat socialministern vilka åtgärder hon avser vidta i syfte att minska föräldrarnas lagstadgade rätt att välja alternativa dagis. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Jag avser inte att föreslå några åtgärder som hindrar föräldrar i deras fria val av daghem för sina barn. januari 1995, upphävs. I stället föreslås att kommunerna efter egen bedömning får lämna bidrag till sådan enskild verksamhet. Bidraget bör i sådana fall inte oskäligt avvika från kommunens kostnader per barn i motsvarande verksamhet.
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret, men jag måste säga att jag är mycket konfunderad över det. På en halv A-4-sida svarar statsrådet tvetydigt med halvsanning. Statsrådet säger att regeringen inte tänker vidta åtgärder som hindrar föräldrarnas fria val. Sedan kommer det klara beskedet: Vi kommer att lägga fram, och har lagt fram, förslag som innebär att det är kommunerna som utifrån sin egen bedömning bestämmer om det blir alternativ barnomsorg eller inte. Hur kan statsrådet i en frågedebatt lämna ett sådant besked? Det är faktiskt på papperet klarlagt att man från den socialdemokratiska regeringens sida säger: Vi ämnar inte hindra. Men sedan säger man klart ut att det är kommunen efter egen bedömning som lämnar bidrag i dessa fall. Menar statsrådet att de föräldrar som väljer alternativ barnomsorg skall finansiera den själva? Ät det detta som statsrådet anser vara detsamma som kommunernas fria val i förhållande till kommunal barnomsorg?
Herr talman! Det finns många bra privata daghem, och många kommuner uppskattar dem som en del i sin barnomsorg i kommunen därför att deras kommuninvånare uppskattar daghemmen. Där kommer det sannolikt att fortsätta att vara precis som det är. Dessa daghem kommer att finnas som en del i kommunens utbud av barnomsorg. Kommunerna har ansvaret att se till att alla barn skall få rätt till barnomsorg. Kommunerna har också en kärv ekonomi. Det är rimligt att de får möjligheten att göra bedömningen om den fria dragningsrätten när det gäller deras pengar. Den valfrihet som ligger i den fria etableringsrätten handlar i väldigt hög grad om valfriheten för producenterna. Valfriheten för kommunens innevånare är en viktig del i den lokala demokratin i kommunen. Vi har kommunalpolitiker som är fullt kapabla att skapa en valfrihet för sin kommuns innevånare. De gör det och kommer säkert att fortsätta att göra det. Men de behöver också kunna ta ansvar för sin kommuns ekonomi.
Herr talman! Det hade varit prydligt om statsrådet i sitt svar hade nämnt att det är ekonomin som styr den socialdemokratiska regeringens familjepolitik. Nu är det inte det beskedet som jag har fått. Statsrådet Hedborg säger i stället att föräldrarnas fria val ligger fast, men samtidigt omöjliggör ni föräldrarnas fria val. Låt oss säga att det är 15 föräldrar som vill starta ett alternativt daghem. Kommunens politiker säger nej till detta. Då måste jag fråga statsrådet: Har dessa föräldrar möjlighet enligt det förslag som statsrådet har lämnat till riksdagen att starta sin verksamhet och få kommunalt bidrag för denna?
Herr talman! De får ta upp en diskussion med kommunen om barnomsorgen och sina förslag att etablera egen verksamhet. Får de kommunen med på ett avtal, får de rätt att starta daghemmet. Om kommunen finner att den av något skäl inte har möjligheter, vill eller kan satsa på det daghemmet, får de inte någon möjlighet att starta ett eget daghem. Men rätt till daghemsplats har de. Det är naturligtvis för de allra flesta kommuner viktigt att föräldrar dessutom har rätt till en sådan daghemsplats som de vill ha.
Herr talman! Det var inte det som min fråga gällde, utan den gällde föräldrarnas fria val när det gäller barnomsorgen. Vi vet utifrån undersökningar att det är skillnad på synen på alternativ barnomsorg beroende på vilken ideologisk majoritet kommunerna har. Då är det statsrådets uppfattning att det är den ideologiska majoriteten i kommunen som skall styra, inte föräldrarna själva. Det är detta klara besked som jag har fått. Statsrådet säger ju att om kommunen säger nej, blir det heller inget stöd till kommunal barnomsorg. Då är frågan: Vem drabbas av detta? Jo, det är givetvis låginkomsttagarna, de ensamma mödrarna. Det är deras barn som inte får del av den barnomsorg som deras föräldrar anser vara bäst. Jag tycker att det är en mycket märklig syn på föräldrarnas valfrihet i ett sådant sammanhang.
Herr talman! Kommunerna är inte bara ideologiska, de är också mycket praktiska och har en i allmänhet relativt pragmatisk syn på sitt uppdrag att skapa barndaghemsplatser till alla barn. De kommer i stor utsträckning, precis som de gör i dag, med all säkerhet att också bejaka bra privat barnomsorg. Men det är rimligt att den som har ansvar för både att det skall finnas bra barnomsorg för alla barn och dessutom ekonomin i det också har rätt att ställa krav och i sista hand bestämma om omfattningen av den etablering som sker i kommunen.
Herr talman! Jag har själv varit kommunalpolitiker, och jag har stor respekt för kommunalpolitiker. I och för sig delar jag statsrådets uppfattning på den punkten. Vad det här handlar om är föräldrarnas rättssäkerhet. Vi vet - och detta ligger också i den lokala demokratins styrka - att det är den politiska majoriteten som också återspeglar ideologin i de beslut som fattas. Men när det gäller barnomsorgen är det inte ideologin i den ena eller den andra kommunen som skall styra, utan föräldrarnas ansvar. Det är föräldrarnas ansvar som är viktigt. Jag vill fråga statsrådet: Vilka åtgärder tänker statsrådet vidta nu när den här lagen upphävs för att kommuner som inte accepterar alternativ också skall acceptera alternativen för att föräldrarna skall få rättvisa i dessa sammanhang? Det är en rättssäkerhetsfråga.
Herr talman! Jag har det största förtroende för kommunalpolitikernas förmåga att skapa ett rättssäkert beslutssystem i sina kommuner och har inte minsta tvekan om att rättssäkerhet kommer att fortsätta att gälla i våra kommuner på det här området som på de flesta andra. Valfriheten för föräldrar talar Göte Jonsson om. Den absolut viktigaste valfriheten för föräldrar, valmöjlighet nummer ett, är att det finns ett bra dagis för ens barn. Kommunerna har skyldigheten att se till att det finns. De skall därtill se till att pengarna räcker till bra dagis till alla barn.

Herr talman! Chatrine Pålsson har frågat mig om jag avser verka för att försämringen av flerbarnstillägget får en fördelningspolitisk effekt. Att sanera statsfinanserna är en av regeringens viktigaste uppgifter. I regeringens proposition 1994/95:25 föreslås en rad åtgärder som har detta syfte. Förutom inkomstförstärkningar föreslås utgiftsbesparingar som drabbar de flesta grupper i samhället. Bland utgiftsbesparingarna föreslås vissa begränsningar av flerbarnstillägget men med inriktningen att skydda de riktigt stora familjerna. Förslaget innebär att flerbarnstillägget justeras ned och lämnas med 2 400 kr per år för det tredje barnet, med 7 200 De aspekter som Chatrine Pålsson efterlyser har således beaktats.
Herr talman! Jag får tacka statsrådet för svaret. Anledningen till att jag ställde den här frågan var faktiskt Socialdemokraternas manifest om barn och familjepolitik som kom ut den 25 augusti 1994. Där kan jag läsa: De förändringar i flerbarnstillägget som ingår i vårt sparprogram kommer att genomföras successivt. Under 1995 kommer reglerna att förändras så att inga nya flerbarnstillägg utgår.
Herr talman! Ja, på den här punkten är förslaget ett annat. Det kommer att utgå nya flerbarnstillägg men med de reduceringar som jag just har redogjort för.
Herr talman! Det kan möjligtvis lätta min oro. Jag vill citera ur en artikel som Birgitta Dahl skrev i tidningen Arbetet i februari: "Vi socialdemokrater visar att vi i hårda tider slår vakt om skyddsnäten kring barnen. Sverige är i ett svårt ekonomiskt läge. Men ingen kan försvara att detta så hårt ska drabba barnen." Det lät under valrörelsen som att socialdemokraterna skulle slå vakt om den här politiken. Nu lägger man fram förslag efter förslag till försämringar. Man skall ta bort vårdnadsbidraget och genom att ta bort garantidagar straffa dem som som har utnyttjat det. Man skall nu skära oerhört hårt i flerbarnstillägget. Det måste kännas som ett dråpslag mot familjerna, att man gör det i stort sett omöjligt för familjerna att någorlunda få bestämma över hur de vill ordna sin egen omsorg om barnen.
Herr talman! Just nu diskuterar vi frågan om flerbarnstilläggen. De förslag som vi har lagt fram innebär att det om ett antal år kommer att finnas kvar betydligt mera av flerbarnstillägget än vad det skulle annars. Sedan är den här diskussionen litet märklig. De förslag som vi har lagt fram är som en mild västanfläkt jämfört med de förslag om flerbarnstilläggen som lades fram av en regering som stod frågeställaren närmare. Dessa förslag innebar att en fembarnsfamilj blev av med 4 500 kr, en sexbarnsfamilj med 9 000 kr och en åttabarnsfamilj blev av med 18 000 kr. Nu blir dessa familjer av med 3 900 kr. Så det är fråga om betydligt mindre.
Herr talman! Det var bekymmersamt att fatta dessa beslut, som också kritiserades väldigt hårt. Det är därför som det är ännu konstigare att socialdemokraterna lägger fram ett sådant här förslag. Jag är glad att socialdemokraterna har antagit det kristdemokratiska förslaget om en översyn av det familjepolitiska stödet. Men jag förstår inte hur man har mage att i den ekonomisk-politiska propositionen tala om att man skall ta bort vårdnadsbidraget, reducera flerbarnstillägget och slopa garantidagarna. Sedan skall man göra en översyn så att det fördelningspolitiskt blir en rätt fördelning. Vad finns det kvar av familjepolitiken att se över, om man plockar bort stöd innan man har börjat arbetet?
Herr talman! Vi för tydligen en bredare debatt än vad frågan omfattade. Det är egentligen rätt så enkelt. Det finns saker som vi har beslutat oss för att genomföra. Till dessa hör att avskaffa vårdnadsbidraget. Sedan finns det frågor som återstår att utreda vidare innan vi kan bestämma oss för hur vi skall göra. Det kommer inte att vara lätta eller roliga beslut som skall fattas på familjepolitikens område. Det går inte att skära bort 3 miljarder kronor på familjepolitikens område utan att det känns både bekymmersamt och ledsamt. Men innan vi gör det skall vi ha en ordentlig genomgång för att se på vilket sätt det skall ske för att göra minsta möjliga skada.
Herr talman! Jag hoppas att statsrådet har förståelse för att dessa frågor hör ihop. Inte först och främst för oss politiker men för den enskilda familjen är detta kommunicerande kärl, hur man har det totalt ekonomiskt i en familj. Det är då viktigt att man ser över så att nedskärningarna inte slår alldeles fel. Som statsrådet vet poängterar och prioriterar jag gång på gång att föräldrarna själva skall få avgöra hur de vill ordna sin barnomsorg. Detta med flerbarnstillägget har trots allt inneburit en möjlighet för dem som vill stanna hemma på hel eller deltid. Men också detta kommer familjerna att snuvas på, särskilt de familjer som har tre barn, vilka tycks vara i skottgluggen på ett alldeles speciellt sätt.
Herr talman! Vi vet också att frågorna hör ihop. Vi kommer nu att göra en utredning om på vilket sätt de 3 miljarderna skall skäras bort. Den borgerliga regeringens föreslagna nedskärning av flerbarnstillägget var ändå ett större misslyckande. Vi får väl enas om att det i alla fall är betydligt bättre med en mindre nedskärning av flerbarnstillägget än en större.

Fru talman! Under denna politiskt intensiva höst har vi i Sverige genomfört en valrörelse med val till kommuner, landsting och riksdag. Val har förrättats till kyrkofullmäktige, och vi har nu senast varit med om några intensiva kampanjveckor inför folkomröstningen om ja eller nej till EU. Det är min förhoppning att det engagemang som så många människor har visat skall leva vidare även efter valdagen. Resultatet vid folkomröstningen blev mycket jämt men gav ändå ett klart utslag till förmån för ett medlemskap i EU. Det innebär att Sverige nu kommer att bli medlem i Europeiska unionen i enlighet med det avtal som har förhandlats fram mellan Sverige och Detta är ett historiskt steg för Sverige som nation - för hela det svenska folket. När vi nu som medlemmar kommer att ta del av det dagliga och praktiska arbetet i EU får vi emellertid inte glömma att det sker mot bakgrund av en jämn folkomröstning. Det är viktigt att vi alla, oavsett uppfattning i folkomröstningen, verkar för en nationell samling kring Sveriges särskilda intressen i den europeiska unionen. Medlemskapet ger oss nu ett direkt demokratiskt inflytande också på Europanivån. Vårt uppdrag är att utnyttja detta inflytande på bästa sätt. För att det skall bli möjligt behövs det en fortsatt vital politisk debatt i hela landet. I Sverige finns det en bred värdegemenskap kring många av de centrala inrikespolitiska målen. Så är det också när det gäller att tillvarata svenska nationella intressen genom en aktiv utrikes och säkerhetspolitik. Min ambition är att söka samförstånd i riksdagen i olika sakfrågor. Detta slår jag tydligt fast i regeringsdeklarationen. Även när det gäller Europapolitiken kommer jag naturligtvis att anstränga mig för att förverkliga regeringsförklaringens ambitioner om samarbete, samförstånd och ett nytt samarbetsklimat. Nu börjar de viktiga förberedelserna inför regeringskonferensen 1996, då EU:s framtid skall bestämmas. Det innebär också att debatten går in i ett nytt skede. Nu går inte skiljelinjen i första hand mellan ja och nej. Nu handlar det om att diskutera hela skalan av politiska sakfrågor. De olika partierna har en skyldighet gentemot väljarna att företräda det politiska program som de har gått till val på. Även om partierna har vitt skilda uppfattningar i mångt och mycket behöver det inte hindra ett samarbete när det krävs för landets bästa. Det handlar om att åstadkomma resultat och hållfasta lösningar. Det står nu klart att både Finland och Sverige kommer att ta steget in som medlemmar i den europeiska unionen. Om några dagar kan också Norge ansluta sig till skaran av nordiska länder i EU. Det är min förhoppning att så sker. Detta skulle ge oss i Norden goda möjligheter att sätta vår prägel på Europapolitiken. Norden har mycket att tillföra i form av gemensamma intressen och värderingar. Jag tänker bl.a. på det breda nordiska engagemanget för miljön, jämställdheten och den sociala välfärden. De nordiska länderna kan också bidra till ett fortsatt stöd för den pågående utvecklingen i Centraloch Österuopa mot demokratisk styrka, välstånd och stabilitet. Våra baltiska grannar förhandlar nu om avtal liknande dem som har slutits med sex länder i Central och Österuopa. Vi kan från nordisk sida ge vårt stöd till de baltiska staterna i den pågående utvidgningsprocessen inom EU. Fru talman! När Sverige blir medlem i EU öppnar sig en ny demokratisk dimension för oss i Sverige. Svensk socialdemokrati kommer att verka för ett Europa med en levande demokrati där alla människors lika värde och delaktighet ligger till grund för politiken. Politiken skall användas som ett instrument att balansera marknadskrafterna. Människorna måste engageras. Det är därför nödvändigt att den offentliga insynen i EU ökar. Det är också viktigt att riksdagen får ordentliga möjligheter att följa och påverka den svenska regeringens arbete i ministerrådet. Jag är också av den bestämda uppfattningen att Europaparlamentet måste ges initiativrätt, att dess beslut skall gälla som förslag till ministerrådet. Vi ser i dag alltför många prov på klåfingrighet från EU:s sida genom att man lägger sig i allehanda småfrågor. Detta bör inte vara EU:s roll. EU skall syssla med de stora och övergripande frågorna. En viktig uppgift blir att verka för en alleuropeisk fredsordning där såväl Ryssland som USA ingår. Den svenska militära alliansfriheten kommer inte att rubbas genom medlemskapet i EU. Från regeringens sida arbetar vi intensivt med ytterligare åtgärder för att bekämpa arbetslösheten. Detta arbete underlättas när vi nu blir medlemmar i EU. I Sverige skall vi fortsätta att driva en ambitiös och mycket aktiv politik mot arbetslösheten. När vi blir medlemmar i EU ökar trovärdigheten för vår ekonomiska politik som syftar till att komma till rätta med obalanserna i ekonomin. Företagen kan få mer stabila villkor. Räntan kan pressas ner och investeringarna öka. Sysselsättningspolitiken får därmed draghjälp av medlemskapet. I EU skall vi tillsammans med de övriga europeiska och socialdemokratiska partierna verka för att genomföra vårt gemensamma program: Sätt Europa i arbete. Det är ett program som redan har bidragit till att sätta sysselsättningen högt upp på EU:s dagordning. Sysselsättningsfrågan och arbetet för en sund ekonomi kommer att ges högsta prioritet när företrädare för Sverige nu tar plats i EU:s parlament och ministerråd. Det är nödvändigt för att man skall bli framgångsrik i kampen för välfärden. Hög arbetslöshet och offentliga finanser i olag undergräver den sociala tryggheten. Även som medlemmar i EU skall vi naturligtvis fortsätta att slå vakt om den svenska välfärdsmodellan när det gäller skolan, vården och omsorgen om de äldre. För att lösa miljöproblemen krävs internationell samverkan. Strategin för det svenska miljöarbetet i EU måste bygga på hårdare lagar och regler för utsläpp och kemikalieanvändning. Det får inte löna sig att vara miljöbov. Trafikproblemen måste bekämpas genom skärpta miljökrav på fordon och konkreta åtgärder mot den ökade vägtrafiken. Östersjöns miljöproblem behöver ges särskild uppmärksamhet, och det är nödvändigt att EU ökar sina miljösatsningar i Östeuropa och det forna Här har grunden lagts i det program som de nordiska socialdemokratiska partierna har antagit: Europa - en chans för miljön. Nu bör vi gå vidare och utarbeta motsvarande program tillsammans med övriga socialdemokratiska partier i Europa. Länderna i den europeiska unionen är sinsemellan väldigt olika. Det är stor spännvidd mellan de rika och fattiga delarna. Därför är solidariteten mellan olika delar av Europa så viktig för EU. Ekonomisk och social utjämning bidrar till en snabbare ekonomisk utveckling. Hela Europa skall leva. Den gemensamma jordbrukspolitiken är viktig för att åstadkomma regional rättvisa. Men den är alldeles för reglerad och tar för stor del av EU:s budget. Regleringar och subventioner måste minska. Konsumenternas behov av billig mat skall prioriteras. Jag ser även ett stort behov av att vi från svensk sida driver på utvecklingen inom EU för att åstadkomma mindre protektionism och friare världshandel. Vi har haft nog med murar i Europa. Nu gäller det att inte bygga murar runt Europa, utan att verka för en stor öppenhet gentemot omvärlden. Inom två år skall ledamöter direktväljas till Europaparlamentet. De skall väljas utifrån sina partiers olika politiska program. Vi får säkert ännu en spännande valrörelse. Så skall det vara i en demokrati. Men vi har också ett gemensamt ansvar att åstadkomma resultat när väl debatten klingat ut. Det skall vara resultat som är hållfasta för framtiden. Det handlar om att tillsammans skapa ett samarbetsklimat som underlättar för oss att hävda Sveriges nationella intressen på den internationella scenen. Det handlar om att ta till vara den historiska chans vi har att mer handfast ta del i den europeiska utvecklingen.

Fru talman! När Sverige nu helt och fullt tar steget in i det europeiska samarbetet, innebär det att ett av de allra viktigaste mål som vi moderater har arbetat för sedan decennier tillbaka äntligen uppfylls. Genom årtionden är det vi som har varit Europapartiet - kanske framför andra - i svensk politik. Sedan slutet av 1980-talet har det varit uppenbart för alla och envar att det varit de vägar som, om än inte omedelbart och inte alltid utan kontrovers, så småningom också har blivit Sveriges. När vi tillsammans med övriga icke-socialistiska borgerliga partierna i oktober 1991 bildade regering, var Europafrågan den första av de viktiga uppgifter vi hade att lösa. Vår uppgift var då att få till stånd de förhandlingar med den europeiska unionens 12 medlemsstater som kunde ge oss ett bra avtal, som kunde göra oss till fullvärdiga medlemmar i det europeiska samarbetet fr.o.m. januari 1995. Det var ett mycket ambitiöst mål. Längs vägen kom våra möjligheter att uppnå målet ofta att ifrågasättas. Men i mars detta år slutfördes förhandlingarna. På midsommarafton undertecknades avtalet på Korfu, i Grekland. I augusti lade regeringen fram för riksdagen propositionen om Sveriges medlemskap i den europeiska unionen. Det är det viktigaste enskilda förslag som lagts på riksdagens bord sedan en generation tillbaka. När riksdagen nu inleder arbetet med att fatta de formella beslut som man i folkomröstningen sagt ja till, innebär detta att Sverige och vi svenskar får rösträtt i Europa och får vara med i diskussionen om den gemensamma framtiden i Europa. Då är det viktigt att vi för vidare och fördjupar den diskussion om inriktningen av vår samarbetspolitik som redan inletts. Folkomröstningen får inte innebära slutet på diskussionen. Den måste innebära att nu börjar den stora Europadiskussionen på allvar. Det är nationellt viktigt att detta sker. Förmår vi inte att få kraft i och samling kring en nationell linje i viktiga frågor, riskerar Sverige att stå svagt i den europeiska dialogen och debatten. Det europeiska arbetet kommer att fortsätta. Statsministern nämnde förberedelserna för regeringskonferensen 1996. Låt mig nämna tre för oss viktiga Europaprojekt under de år som kommer att föra oss fram och in i 2000-talet. För det första är det fredsprojektet. Det handlar om att bygga ut och förstärka arbetet för en gemensam utrikes och säkerhetspolitik. För oss är det viktigt att medverka till att ge den en tydlig nordeuropeisk dimension. Även om vi kan bibehålla vår militära alliansfrihet så länge vi upprätthåller ett starkt försvar, har vi ett starkt intresse av att aktivt medverka i arbetet i den västeuropeiska unionen inte minst när det gäller dess kontakter med de centraleuropeiska och baltiska länderna. Men fredsprojektet handlar dessutom om att nu börja bygga det samarbete som successivt måste vidgas för att inom ett decennium kunna omfatta praktiskt taget samtliga europeiska demokratier. Det gäller självklart de centraleuropeiska länderna. Men det gäller för Sverige och Norden med speciell styrka och också de baltiska staterna. För det andra handlar det om tillväxtprojekt. Europa utmanas när det gäller tillväxt, välfärd och jobb dels av sin egen oförmåga under gångna decennier, men dels allt kraftigare av den nya dynamik som ligger i det globala och liberala systemskiftet och inte minst den revolutionerande betydelsen av de nya informationsteknologierna. De utmaningarna kan bara mötas genom dels en bestämd inriktning på att föra arbetet med fullbordan av den inre marknaden vidare till en ekonomisk och monetär union, dels en politik som i de olika länderna avreglerar och förbättrar företagsamhetens förutsättningar. En bestämd inriktning på att vidga den fria handelns förutsättningar och möjligheter är också en avgörande del av det europeiska tillväxtprojektet. För det tredje handlar det om rättsprojekt, dvs. att steg för steg bygga en rättsordning på områden där det är uppenbart att nationalstaten är för liten. Det är fråga om miljöpolitiken med klara och fasta rättsregler över nationsgränserna. Vidare är det knarkbekämpningen, där samarbetet ger oss möjligheter som vi tidigare saknat. Flyktingpolitiken, där det är uppenbart att mer måste göras tillsammans. Det är viktigt att vi på dessa och andra områden prövar möjligheten att forma en nationell linje. Det är min mycket tydliga erfarenhet under de förhandlingar som har lett oss fram till avtalet att en stark nationell linje ger större inflytande och bättre möjligheter till framgång. Det är mot denna bakgrund som vi moderater i riksdagen har lagt fram två viktiga förslag. Dels att regeringen omedelbart tar initiativ till en parlamentariskt sammansatt grupp med sikte på att utforma en nationell linje inför de ställningstaganden som regerings och översynskonferensen 1996 kommer att göra. Dels att fatta beslut om direktval av tredje söndagen i september nästa år. Vi har alla sagt hur betydelsefulla demokrati och insynsfrågorna är för oss svenskar. Då vore det konstigt om vi inte ganska snart kunde ta ställning till att snabbt ge den demokratiska styrka som ligger i det direkta valet åt våra 22 representanter i Europaparlamentet.

Fru talman! Svenska folket har i folkomröstningen den 13 november i demokratisk ordning gett ett tydligt besked. Sverige skall bli medlem i den europeiska unionen. Centerns riksdagsgrupp respekterar folkets besked i folkomröstningen. Det gäller denna folkomröstning, men också 1980 års omröstning med total uppslutning kring kärnkraftens avveckling i vårt land. Centraleuropas frigörelse från kommunistiska förtryckare och exploateringsregimer riktade mot både människor och natur, efter Sovjetunionens sönderfall, Berlinmurens fall och Tysklands enande, står vi inför en historisk möjlighet, en vision om ett enat, fredligt, demokratiskt och mångkulturellt Europa. Sverige har en självklar roll i det alleuropeiska samarbetet. Framtiden är alltid osäker. Men det kan aldrig rättfärdiga passivitet, att inte ta vara på de historiska möjligheterna. Om demokratin får fäste med stöd av en hållbar ekonomisk utveckling kan demokratiseringen i vår världsdel också bekräfta att demokratier inte löser konflikter mellan sig genom att bekriga varandra. Sveriges stryka i det europeiska samarbetet är kvalitet mer än kvantitet. För att kunna påverka krävs en nationell politik i viktiga frågor. Då kan vi också samarbeta med andra likasinnnade länder. Därför har vi från Centerns sida manat andra partier att redovisa sina prioriteringar kring frågor såsom fortsatt alliansfrihet, valutasamarbetet framöver, det nordiska samarbetet, offentlighets och subsidiaritetsprincipernas tillämpning, etc. Ibland har övriga partier gett besked, dock långt ifrån alltid eller entydigt. Det innebär risker. Andra krafter, utan politiskt ansvar, kan bli de som tar över politiken. Det var ju dessa anonyma krafter som skulle förhindras dominera på det europeiska planet. Det borde krävas samma vaksamhet här hemma, mot marknaden och mot kampanjredaktioner i Marieberg eller annorstädes. Det finns ingen anledning att kora vare sig vinnare eller förlorare efter svenska folkets besked. Men det kan konstateras att minoriteten är mycket stor. Det är nu en nationell angelägenhet att lyssna på dem som röstat nej. Detta är ingen ny position för Centerns del. Vi har kanske mer än något annat parti betonat vikten av att genomföra folkomröstningen på ett sådant sätt att dess resultat inte leder till politisk kris i landet. När Sverige fullt ut blir en del av EU:s inre marknad ökar inte bara risken för koncentration. Den blir ett faktum. Det inser sannolikt de flesta. Denna marknadseffekt måste enligt Centerns uppfattning mötas genom att motkrafterna mot koncentration på hemmaplan stärks. Men i detta läge gör den svenska regeringen precis tvärtom. När insatserna för regional utveckling och balans behöver stärkas signalerar regeringen att ambitionsnivån skall sänkas. När behovet av decentralisering är som störst föreslår regeringen centraliserande flyttlass. När Sverige förhandlat fram omfattande miljöstöd till jordbruket vill regeringen avstå från både förhandlingsresultatet och öppna landskap. Nu väntar vi bara på att EU skall användas som bromskloss i miljöpolitiken i stället för som hävstång. Svenska folket inbjöds att säga ja eller nej till det framförhandlade avtalet. Det gäller vad vi är förpliktigade till gentemot EU. Men väljarna i Sverige är uppenbarligen mindre viktiga än EU. Därför ändras avtalets av fyrklöverregeringen framförhandlade materiella innehåll först efter folkomröstningen. Invånarna i de regioner som haft en stark nejövervikt i folkomröstningen får veta att Sveriges möjligheter vid medlemskap inte skall utnyttjas. Helst skall de flytta. Avgifterna på arbetskraft höjs så att fler arbetsplatser hotas. Det är verkligen ett övertydligt sätt att låta grupper och landsdelar med nej-övervikt i folkomröstningen betala den största delen av avgiften. Den som till äventyrs trodde att den den svenska politiken här hemma och i den europeiska unionen skulle bli en strävan till samarbete och nationell samling får tydligen tänka om. EU ger enligt Centerns uppfattning stora möjligheter. Centern vill fullt ut utnyttja de möjligheterna. Då kan medlemskapet i den europeiska unionen komma att upplevas som positivt av allt fler. Problemet är alltså inte EU-samarbetet, utan det är oförmågan till samarbete i Sverige.

Fru talman! Det var med stor glädje som vi liberaler på kvällen den 13 november kunde konstatera att en majoritet av svenska folket hade sagt ja till svenskt medlemskap i EU. Det skedde så när som på två dagar precis fem år efter att jag i ett tal för Sverige före sekelskiftet borde bli medlem. Den gången avfärdades vårt förslag kategoriskt av ledande socialdemokrater, bl.a. Ingvar Carlsson. Nu förverkligas det ändå, långt tidigare än jag då vågade hoppas. Det välkomnar vi varmt, liksom givetvis att samme Ingvar Carlsson nu har tänkt om och på ett engagerat och kanske avgörande sätt har medverkat till att det blev ett ja. Jag är mycket stolt över den pådrivande roll som Folkpartiet har spelat i den här processen. Mina partivänner runt om i landet har varit mycket aktiva i arbetet för ett ja. Partiet har varit väl samlat och med överväldigande majoritet slutit upp bakom den linjen. Hade Folkpartiet varit lika splittrat som Socialdemokraterna är det inte osannolikt att det hade blivit ett nej den 13 november. Fru talman! Sveriges ja innebär ett moraliskt vägval. Medlemskapet ger oss naturligtvis en chans att påverka beslut som är viktiga för oss svenskar. Men det innebär framför allt att vi har förklarat oss beredda att ta ett större ansvar för Europas framtid. Vi har sagt ja till idén att genom en nära och allt fastare samverkan mellan de europeiska demokratierna stärka de demokratiska strävandena också i andra länder och på så sätt ta gemensamt ansvar för friheten och freden. Till de viktigaste uppgifterna under de närmaste åren hör att fördjupa samarbetet mellan EU och de forna kommuniststaterna i Öst och Centraleuropa, inklusive Baltikum. EU har en viktig roll att spela för att säkra demokratin i de staterna, men också för att underlätta en god ekonomisk utveckling. Det är, vill jag hävda, Europas viktigaste fredspolitiska projekt under det närmaste decenniet. Jag är optimist om att de nya medlemsländerna - Österrike, Sverige, Finland och förhoppningsvis också Norge - kan medverka till att EU:s engagemang för det projektet stärks. Inför nästa utvidgning av EU med några av öststaterna, som bör kunna ske kring sekelskiftet, är det angeläget att reformera EU:s jordbrukspolitik. Subventionerna måste minska och resurserna användas till mer angelägna ändamål, t.ex. Med säkrad demokrati i Öst och Centraleuropa kommer en stabil grund att ha lagts för ett framtida fredligt Europa. Hur en ny alleuropeisk fredsordning kan komma att se ut vet vi ännu inte. Men det ligger i allra högsta grad i svenskt intresse att medverka till en sådan. Jag tar för givet att det framtida utrikes-, säkerhets och kanske också försvarspolitiska samarbetet inom EU kommer att vara en viktig bas för en sådan fredsordning. Fru talman! Många svenskar röstade nej den 13 november. Självfallet skall vi i den fortsatta Europadebatten lyssna också på deras synpunkter. Det är viktigt att påminna om att mycket av den kritik mot EU som nej-sägarna har haft har också vi på ja-sidan framfört. Men det har också förekommit exempellösa överdrifter i nej-sidans argumentation, t.ex. inslag av intolerans mot och rädsla för det kulturellt annorlunda som för en liberal är och förblir oacceptabla. Särskilt allvarligt är det när sådana synpunkter framförs av en regeringsmedlem. Jag är övertygad om att många av dem som har röstat nej snart kommer att finna att medborgarna i dagens EU-länder har samma drömmar och förhoppningar som vi svenskar om fred, trygghet mot social ofärd, säkerhet för sina barn, meningsfullt arbete och en god miljö. Fru talman!

Det finns skäl att upprepa det när vi nu står på tröskeln till medlemskapet. Jag framhöll också att vi i Sverige har mycket att lära och vinna av en medverkan i EU men också att vi har mycket att tillföra. Våra erfarenheter när det gäller arbetsmarknadspolitik, jämställdhet, miljöpolitik, arbetsmiljö, drogbekämpning och annat gör att vi ingalunda går tomhänta in i det europeiska samarbetet. Vi har anledning att arbeta för att dessa frågor kommer högt på EU:s dagordning. Tillsammans kan vi européer skapa ett bättre Europa. Nu kan och skall vi svenskar på ett mer aktivt sätt än tidigare vara med och forma Europas framtid, ett fredens och medborgarnas Europa.

Fru talman! Vänsterpartiet lovade före folkomröstningen att följa den rådgivande folkomröstningens resultat. Vi i Vänsterpartiet ansåg oss ha argumenten för ett nej på vår sida. Men vi förstod också att förutsättningarna för ja respektive nej-sidan skulle vara mycket olika. Ja-sidan hade stora ekonomiska resurser; ja-sidan hade etablissemanget och medierna med sig. Om vi skall ha fler folkomröstningar måste statsmakten, bättre än som nu skett, vårda principen om att förutsättningarna för olika alternativ skall vara likvärdiga. Det vore positivt för demokratin om ja-sidan kritiskt diskuterade frågor som det kraftiga mediumoch resursövertaget och vad det inneburit för ett verkligt demokratiskt behandlingssätt av dessa frågor. Hela ja-sidan, inklusive Arbetsgivareföreningen och storföretagen, måste redovisa sina ekonomiska satsningar för en ja-seger. Då kan klarhet skapas för framtida analys och forskning. Men vi är inga bittra förlorare. Nej-sidan hade kunnat vinna. Vi i Vänsterpartiet kommer alltså att stå fast vid vårt löfte att rösta ja till EU-medlemskapet. Vårt ställningstagande innebär inte att vi har ändrat uppfattning. De beslut som nu kommer att fattas innebär en urholkning av demokratin och rösträttens värde i Sverige. EU:s överstatliga inslag kommer att leda till stora svårigheter när det gäller att föra en självständig politik inom många viktiga områden. Vi kommer nu att inrikta vårt arbete på att noga följa vad som blir av alla de löften som ni på ja-sidan gav. Ni på ja-sidan har lovat sänkt ränta, ni har lovat ett sysselsättningspaket, ni har lovat bevarad välfärd, ni har lovat garanterad offentlighetsprincip, ni har lovat fortsatt alliansfrihet och neutralitetspolitik. Ja, Mats Hellström har t.o.m. lovat att berätta hur inte bara den svenska ministern röstat i rådet utan även hur andra länders ministrar har röstat. I varje fråga skall vi följa utvecklingen. Ni på ja-sidan vann omröstningen. Nu skall ni uppfylla alla era löften; det är en demokratisk skyldighet mot väljarna. Fru talman! Vi är nu i en ny politisk situation. Om en dryg månad är Sverige medlem i den europeiska unionen. Vänsterpartiet kommer att inom EU aktivt arbeta för demokratisering, öppenhet och offentlighet i hela EU-systemet. Vi kommer att tillsammans med andra progressiva krafter arbeta för att Maastrichtfördraget omarbetas och för att ointresset för massarbetslösheten bryts. Kampen för rätten till arbete, social och ekonomisk rättvisa och en bra miljö måste ställas i centrum. Det är nödvändigt med en snabb breddning och öppning av EU för att bryta byggandet av en rik västeuropeisk fästning. De länder i Östeuropa som själva i demokratisk ordning väljer att ansluta sig skall få göra det snarast. Vi kräver också EU:s öppenhet mot den övriga världen. Unionens protektionistiska karaktär och tullmurar måste raseras. Vår huvudinriktning är att motarbeta EU:s stormaktsambitioner för att i stället försöka bygga upp ett samarbete med alla Europas länder, med frågor som arbete, jämlikhet, ekonomisk och internationell rättvisa i centrum. En ny regeringskonferens väntar inom EU år 1996. Då kommer med all sannolikhet avgörande frågor som gemensamt försvar, genomförandet av den gemensamma valutan och minskat inflytande för de små medlemsländerna att behandlas. Om det vid den regeringskonferensen fattas beslut som medför ytterligare inskränkningar av Sveriges beslutanderätt måste vi få en ny folkomröstning. Fru talman! Nej-sidan förlorade omröstningen. Men vi på nej-sidan är en stark minoritet, som omfattar 47 % av svenska folket. Vi är 63 % av LO medlemmarna. Vi är glesbygdens och låginkomsttagarnas folk. Vi utgör en mycket tydlig majoritet av ungdomen, dvs. framtidens invånare i vårt land. Vi kommer att fortsätta försvara våra intressen både här i Sverige och i EU-samarbetet.

Fru talman! Radiolyssnare och alla ni som sitter här i kammaren! Folkomröstningen är över. Ja-sidan vann. När jag gick ut från nej-sidans valvaka tänkte jag att nu möter jag nog festande människor och tutande bilar; det är nog en jublande folkfest. Men så var det inte. Det var tyst, tomt och öde. Det enda jag såg var tre överförfriskade unga män i strikta kostymer som drack champagne. De skrålade något om att det här bara var början - vad de nu menade med det. De såg ut som elaka nidteckningar av nyliberaler; ni har säkert sett sådana bilder. I övrigt var det tyst och tomt; det var nästan öde i Sveriges huvudstad. Vart tog glädjen vägen? En god vän till mig som är EU-motståndare berättade att han i vallokalen ändå röstade ja. Han skulle sätta om sina lån och var rädd för hotet om höjd ränta, något som skulle tvinga honom från hus och hem. Med kniven på strupen röstade han ja. Hoten var sofistikerade - inget blod. Det var mycket mer sofistikerat. Det blev ingen folkfest. Visserligen blev aktieägarna 20 miljarder kronor rikare den 14 november, men säg den glädje som varar länge, särskilt gäller det när vi lever i en panikekonomi där hotet om marknadens hämnd utgör den moderna och sofistikerade maktapparaten - nästan krigsapparaten. I den grundlag som vi skall underställas som EU:s medlemmar har vi fått ett nytt bud: frihet för kapital. Det känns litet märkligt att detta nyliberala slagord plötsligt blivit grundlag. Men tiden kanske är sådan. Ibland känns det som att man måste påminna om att samhället är till för människor av kött och blod, inte för pengar. Men pengar styr. De styr också folkomröstningar. Därför kräver Miljöpartiet de gröna att regeringen tillsätter en kommission för att granska hur mycket pengar ja-sidan förfogade över och hur mycket - eller snarare hur litet - nej-sidan förfogade över. Det kan vara bra att ha som underlag inför nästa folkomröstning - en sådan behöver vi kanske. Det mandat som politikerna fick från svenska folket var att föra landet in i unionen, men inte att ansluta Sverige till en valutaunion eller ett militärt försvar; så fördes debatten från ja-sidan. För varje nytt steg i denna riktning som tas kräver Miljöpartiet en ny folkomröstning. Därmed är det sagt att EU frågan inte alls är överstökad, tvärtom. Det är nu andra fasen börjar, andra fasen av kampen. Det är nu vi skall se till att alla de löften som gavs verkligen hålls. Det är nu vi skall granska om uppmaningar som "lita på mig" var värda någon tilltro. Men självklart skall vi också se framåt och ta ansvar både här Sverige och i EU med vår röst i parlamentet. Här hemma kan vi ta ansvar genom att på allvar ta del i arbetet för att finansiera medlemsavgiften till EU. Vi har tagit det ansvaret. Och jag är förvånad över att de borgerliga partierna - som var så engagerade före folkomröstningen - nu, när det gäller att betala vad man ställt till, är väldigt tysta. Man uppträder märkbart likt ganska traditionella missnöjespartier. Det är inte på det sättet vi kan lösa vare sig ekonomiska eller ekologiska problem. Vi i Miljöpartiet tänker ta vårt ansvar för att minska budgetunderskott och statsskuld. Samarbetet underlättas om regeringen tar sitt ansvar när det gäller att komma till rätta med miljöproblemen och de verkligt stora frågorna. För Miljöpartiet handlar det alltså nu om att göra det bästa möjliga av situationen. Vår utgångspunkt är att vi ställer upp i valet till EU-parlamentet. Vi tänker naturligtvis, som enda svenska parti, arbeta i den gröna parlamentarikergruppen. Målet är bl.a. att demokratisera EU, klart definiera - men även reducera - de områden där överstatliga beslut kan accepteras och stoppa alla planer på uppbyggnaden av en ny stormakt. Vi arbetar alltså enligt det gemensamma program som de gröna i hela Europa har antagit. Här hemma avser vi att se till att offentlighet och demokrati upprätthålls, att riksdagen inte förvandlas till en lam anka och att riksdagsledamöterna inte förvandlas till en lobbygrupp. Det innebär bl.a.: - att riksdagen måste besluta om svensk förhandlingsposition i EU, - att EU-nämnden skall inhämta yttrande från respektive fackutskott och - att alla handlingar som kommer till EU nämnden från EU skall jämställas med svenska handlingar och underställas svensk offentlighetslagstiftning. Det är så vi tolkar löften som flera av ja-sidans företrädare gav före folkomröstningen. När jag gick hem från valvakan slog mig en tanke där jag gick förbi de där tre som gapade på gatorna: Det var den närande delen av landet som röstade nej. Där vattenkraften, skogen, malmen, turismen och vår exportindustri ligger röstade man nej, i det som kallas periferi, dvs. 90 % av vårt land. Det känns bra att ha stått på den närande delens sida i folkomröstningen. Men inte bara det: Det känns rätt - ja, jag är faktiskt stolt över det - att stå på samma sida som majoriteten av låginkomsttagarna, majoriteten av kvinnorna och majoriteten av ungdomarna. Jag undrar om man kan känna samma stolthet över att stå på andra sidan. Jag tror att det vi nu har upplevt kan bli början på framväxten av ett nytt politiskt landskap, och då kan det alltså komma något gott ur något ont. Hemlösheten och besvikelsen är stor hos många. Finns det i besvikelsen också viljan att arbeta för ett ekologiskt hållbart och socialt ansvarsfullt samhälle - där människan och demokratin betyder mer än pengarna och den otyglade marknaden - då är man välkommen till Miljöpartiet. Kampen för deltagande, demokrati, människovärde och miljö har bara börjat.

Fru talman! Det måste vara självklart att Sverige som medlem av EU ser som en av sina främsta uppgifter att främja och stärka demokratin inom gemenskapen och samtidigt verka för att svenska folket kan leva med, påverka och hålla sig informerat. Jag tror att detta är en målsättning som vi alla, hur vi än röstade i frågan, kan vara ense om. Demokratin handlar självfallet också om att visa respekt, förståelse och ärlig vilja att ta till sig och värdera varandras åsikter och ståndpunkter. Jag är övertygad om att vi i vår stabila demokrati klarar av detta. Vi hyser också full respekt för olika ställningstaganden, och jag tror att vi ärligt kan erkänna att vi under meningsutbyten och debatter har tagit intryck av varandra, lärt av varandra, från båda sidor. Det känns skönt, fru talman, att svenska folket tog EU-valet så seriöst att man inte kunde hitta mer än tre skrålande personer på Stockholms gator efter valresultatets tillkännagivande. Ganska ofta gör vi, en aning självtillräckligt, gällande att vi i Sverige och Norden har en samhällsmodell som nära nog är unik och enbart berömvärd. Det är naturligt att det finns vissa skillnader i kultur och tradition, i seder och bruk mellan länder och faktiskt också mellan regioner. Men visst kan vi vara överens om att det nere på vår europeiska kontinent finns mycket för oss att anknyta till och hämta impulser från. I sammanhanget kan jag inte låta bli att retoriskt ställa frågan, om någon tror att Europa hade varit säkrare, mer fredsfrämjande eller mer solidariskt inriktat om Europa levt kvar i sin mer eller mindre artificiella nationalstatsindelning bakom tullmurar och gränsbommar. Människosynen, att varje individ är unik och har ett okränkbart värde, respekten för varje medborgares integritet och för de universella mänskliga fri och rättigheterna har vi tillsammans med övriga Europa. Och jag tror att det är tillsammans vi kan stärka denna demokratins grund i Europa, men också i en värld där kampen för fri och rättigheter måste vara ständig. Fru talman! Det var uppmuntrande att ta del av hur Östeuropa välkomnade Sveriges ja. Nu såg man där större möjligheter att själv komma med i gemenskapen. Ingen har undgått resonemangen om att Europa bygger murar mot tredje världen. Det finns ingen anledning att annat än beklaga att EU ännu inte kommit längre i sina frihandelssträvanden. Jag tror emellertid att Norden, som i sin biståndspolitik och i sitt utvecklingsarbete visat progressivitet och engagemang, kan förmå EU att mer ta sig an den absolut ofrånkomliga uppgiften, att minska klyftorna mellan i och u-land. Vad kan det vara annat än en självklarhet att vi skall vara med och besluta om det som angår oss och finnas med i den gemenskap som vi tillhör? I augusti 1992 var vi svenska kristdemokrater med om att anta ett program från EPP, kristdemokraterna i Europa. Från EPP:s program är följande meningar hämtade: - Vi kristdemokrater, medlemmar av EPP, bekänner oss till varje människas okränkbara värde. Vi betraktar människan som historiens subjekt och inte som dess objekt. - Präglade av de judisk-kristna värderingarna ser vi i varje människa en person, ett unikt mänskligt väsen. - Varje människa är beroende av gemenskapen med andra. Hon kan delta i utformningen av samhället som fri, solidarisk och ansvarig person. Detta är alltså hämtat från de tre första satserna i principprogrammet - det principprogram som antagits av kristdemokrater i EU, dvs. i Holland, Belgien, Låt mig, fru talman, läsa upp ytterligare något ur - För kristdemokraterna betyder solidaritet framför allt skydd för de svagaste i vårt samhälle och världen i övrigt. Vördnad för skapelsen kräver ett ansvarsmedvetet umgänge med biosfären och dess livsformer, vilka hör till mänsklighetens gemensamma arv och är oumbärliga för att människorna skall kunna leva tillsammans i dag och i framtiden. - Bärkraftig utveckling betyder speciellt att ekonomins och miljöns krav försonas liksom att omsorgen om natur och miljö integreras i alla ekonomiska, sociala och politiska beslut. Vi vill engagera oss i detta så att de livsnödvändiga resurserna bevaras för kommande generationer. Fru talman! Det är vår förhoppning att tillsammans med övriga politiker och partier kunna konkret främja dessa intentioner.

Fru talman! Folkomröstningens resultat innebär att Sverige skall bli medlem i EU. Därför måste vår grundlag ändras nu, och den enda möjliga grundlagsändringen före årsskiftet är det föreliggande, vilande förslaget. Vi hade dock hellre sett en annan lösning. En anslutning till EU innebär omfattande förändringar i vårt konstitutionella system. EU skiljer sig från varje annat internationellt samarbete genom att det är överstatligt. Beslut inom EU har därför ofta direkt rättsverkan i medlemsländerna. EU-rätt går dessutom före nationell rätt, oavsett den nationella rättens konstitutionella valör. En EU-förordning, ja t.o.m. ett rättsgrundande beslut av EU:s domstol, kan tränga undan varje motstridig svensk lag, även en grundlag. Sverige. Riksdagen skall vara folkets främsta företrädare. Därför skall riksdagen stifta lag. Men nu kommer vi in i en ordning där riksdagens lag kan få vika för EU-lag. Nu kommer vi in i en ordning där det på de områden EU omfattar finns en högre lagstiftare än riksdagen och där riksdagen därmed på en växande mängd områden upphör att vara folkets främsta företrädare. Vi underordnar nu en hyggligt väl fungerande demokrati ett system som karakteriseras av ett demokratiskt underskott. Det är ett system där på många områden de höga tjänstemännen i kommissionen har formella monopol, på initiativ till beslut. Det är ett system där regeringarna blir delaktiga i själva lagstiftandet och där parlamenten riskerar att förminskas till rådgivande. Regeringen får makten att vara med och stifta lag men får inte mer makt eller inflytande över denna lagstiftning än ett litet minoritetsparti har i Sveriges riksdag, utom i de fall då besluten kräver enhällighet. All offentlig makt utgår därmed inte längre från folket. Har beslutande EU-instanser en annan mening än folkmeningen är det EU:s mening som gäller. Den makt som utgått från folket överförs nu på stora - och växande - områden till EU-organen. När riksdagens beslutanderätt överförs till EU är det nämligen folkets, väljarnas, möjlighet att påverka politiken vi minskar. Så är EU uppbyggt. Folksuveräniteten i vår författning får vika för överstatliga beslut. Makten förskjuts från väljarna och riksdagen till regeringen, och från regeringen till de höga herrarna - och, för den delen, några damer - i Bryssel. Därför har vi bekämpat ett medlemskap i EU. Medlemskapet upphäver viktiga delar av den nationella självbestämmanderätten, som är en grundval för vår demokrati. Stora delar av de bestämmande skikten i vårt land - i näringslivet, i förvaltningen, i de stora partiernas ledningar - har under flera år energiskt arbetat för ett medlemskap. Trots de viktiga, starka och riktiga skäl som talade däremot visste vi att det fanns en risk för ett ja i folkomröstningen. Så verkar makten i samhället: Ja och nej-sidan hade inte lika resurser, vare sig ekonomiskt eller i inflytande. EU-anpassning genomfördes i förväg för att markera EU-medlemskapet som något ofrånkomligt. EU-anhängare kunde utifrån sina maktpositioner i näringsliv och samhälle utså både hot och löften för den händelse det skulle bli ett ja. Jasidan hade till sitt förfogande mångfaldigt större ekonomiska resurser än nej-sidan. Medierna har haft en kraftig övervikt för ja-material. Företag har haft intern ja-information till anställda och en systematisk påverkan utan möjlighet för nej-sidan att argumentera emot. Inte heller förelåg hela avtalstexten och Maastrichtfördraget lätt tillgängliga för medborgarna. Den statliga informationen har dessutom i många fall brustit i opartiskhet och gett vinklad information med skönmålningar om vår handlingsfrihet inom EU Etablissemanget utnyttjade sina positioner och lyckades vinna en majoritet. Vi visste att denna möjlighet förelåg. I grundlagsutredningen inför EU, där samtliga partier var representerade, var samtliga partier utom Vänsterpartiet och Miljöpartiet överens om att skriva in EU-rättens automatiska överhöghet. Det var vi som slog larm om inskrivandet av denna automatiska överhöghet, denna plattläggningsparagraf, som skulle göra det svårare att hävda våra nationella intressen och ståndpunkter inom EU. Vi gjorde det därför att vi ville se en bättre möjlighet att hävda våra nationella intressen och vår demokrati, om den möjlighet skulle slå in som vi visste fanns att det skulle bli ett ja i folkomröstningen. Utredningens förslag övergavs också snabbt, och alla ja-partier tvingades byta fot, åtminstone formellt, och närma sig vår ståndpunkt. Men den konstruktion som nu valts skiljer sig i sak bara delvis från plattläggningsparagrafens ståndpunkt.

Annars kan det fattas i ordning som föreslås bli grundlagsstiftande. Vi övergår därmed faktiskt också från ett system med en regeringsform som väl skildrat de reella grunderna för vårt statsskick till ett system där den verkliga makten - EU-makten - inte markeras mer än indirekt. Vid sidan av grundlagsbeslutet har det redan beslutats om en lag om hur EU-rätten, den EU-rätt som skall vara giltig i landet oavsett vad vår egen rätt säger, kommer att meddelas oss. Vi hade velat se en lösning där vi skulle ha preciserat området som de områden som inte skulle vara överlåtbara till EU - bl.a. rätten till offentlighetsprincipen, egen valuta, egen säkerhetspolitik, kommunalt självstyre och riksdagens särställning som folkets främsta företrädare. Detta skulle ha gett oss en regeringsform som i varje fall bättre hade kunnat vara en grundval för en motmakt till Brysselmakten, eller åtminstone en bättre grund för att hävda vår suveränitet. Vi är fortfarande av den övertygelsen att det hade varit det bästa. Fru talman! Rimligt lika förutsättningar för motstående sidor eller alternativ i en folkomröstningskampanj är ett villkor för folkets förtroende för folkomröstningsinstitutet. De motstående sidorna har denna gång fört en valkamp med mycket skilda förutsättningar. Men oaktat detta: Folkomröstningens resultat skall följas och respekteras. Ett EU-medlemskap kräver grundlagsändring. En majoritet av de röstande i folkomröstningen har sagt att vi nu skall gå in i EU. Trots att vi alltså starkt ogillar det vilande förslaget till grundlagsändring och har ett alternativ, måste vi nu godta det. Det finns inte någon annan möjlighet. Jag yrkar därför inget annat än att folkomröstningens resultat skall följas. Det blir ett bifall till det vilande grundlagsförslaget, även om detta bifall yrkas med tungt hjärta och emot min egentliga övertygelse.

Fru talman! I dag inleder vi en process med grundlagsändringar, maktöverlåtelser och en mängd nya unionslagar som praktiskt taget automatiskt kommer att bli svenska. Vi skall också reglera förhållandet mellan riksdagen och regeringen i den nya situationen. Redan har det kommit förslag som innebär att riksdagen förvandlas till rådgivare och remissinstans i stället för att vara beslutande. Är det verkligen så illa att svenska riksdagen inte vill ha makt, inte vill vara med och besluta om utvecklingen inom EU och framtiden? De beslut som vi fattar under de närmaste veckorna kommer att bli normgivande och avgörande för lång tid. Processen inleds med dagens grundlagsändring. Jag anser att det är en dålig början. Vi borde ha preciserat vilka befogenheter vi överlåter till Bryssel - alternativt, som Kenneth Kvist här var inne på, åtminstone ha preciserat det som vi inte överlåter, det som vi anser att vi inte kan acceptera att unionen tar över - i stället för det generella beslut som vi nu fattar. Vi som agerat på nej-sidan har förlorat folkomröstningen och Sveriges suveränitet, den här gången. Vi har förlorat den viktiga första ronden. Men ja-sägarnas seger har skett under mycket speciella villkor. Det gäller det avtal som regeringen förhandlat fram, och det har skett efter en debatt där alla stora svåra och övergripande frågor skjutits på framtiden. Praktiskt taget alla ja-sidans företrädare har hävdat att den gemensamma valutan, den gemensamma försvarspolitiken, det gemensamma försvaret och överstatligheten när det gäller utrikespolitiken, den ekonomiska politiken och andra områden var något som folket inte behövde ta ställning nu. Det är frågor som kommer i framtiden och som inte har med folkomröstningen att göra. Vi har förlorat folkomröstningen och Sveriges suveränitet, den här gången. Men det mandat som japartierna fått från svenska folket är inte in blanco. Det gäller endast under mycket speciella förutsättningar. Mandatet innebär att Sveriges riksdag även fortsättningsvis skall ha en avgörande och självständig ställning i viktiga frågor. Vi kommer att ha ett veto i utrikespolitiken, sade Pierre Schori. Det är Sverige som beslutar om vi skall gå med i valutaunionen, sade Göran Persson och Anne Wibble. Den gemensamma försvarspolitiken är en senare fråga, sade Ingvar Carlsson. Jag kan göra listan längre - ja, betydligt längre. Mandatet ger inte ja-partierna rätten att överlåta nya områden till en överstatlig union utan att de därmed bryter mot den överenskommelse, det avtal som folkomröstningen måste anses utgöra. Nu är det tänkt att vi skall ta det första och avgörande beslutet på vägen mot ett medlemskap i EU. Vi skall röja väg genom att såga bort det uttryckliga förbud som Sveriges grundlag stadgar mot att överlåta svenska folkets rätt att styra sig självt till en överstatlig organisation, där lagar fattas som gäller direkt för alla svenska medborgare. Vi har förlorat folkomröstningen och Sveriges suveränitet, den här gången, så vi får acceptera att det måste bli så. Men det mandat som folket gett Sveriges riksdag innefattar inte nya maktöverlåtelser. Det gäller bara det EU som finns i dag, det EU som vi har röstat om. Nya överlåtelser kräver nya folkomröstningar. Grundlagsändringen borde därför ha stannat vid de ändringar som behövs för att Sverige skall gå in som medlem. Men majoriteten vill gå ett steg längre. Ni vill kraftigt underlätta även nya överlåtelser. Det är naturligtvis ingen tillfällighet. Den majoritet som har tagit fram det här förslaget tänker sig att nästa steg i unionsprocessen skall ske utan att folket skall kunna säga sitt i frågan vare sig i folkomröstning eller i val till riksdagen. Varför vill jasägarna annars göra det ännu lättare att flytta ännu mera makt till Bryssel? Varför vill ni annars ha en garanti för att vi som vill värna folkstyret inte skall kunna hindra er? Somliga i denna kammare mår ganska dåligt i dag. Somliga på ja-sidan tycks faktiskt känna ångest över att man med maktmedel har tryckt på svenska folket ett ja som egentligen inte önskades. Det var inte med glädje jag röstade jag, sade bl.a. Lillemor Arvidsson. Häromdagen såg jag en stort uppslagen artikel från Centern. Där stod det att Centern vill ändra grundlagen för att se till att det inte blir möjligt att flytta ännu mera makt till Bryssel. Det här var väl ett tecken på eftertankens kranka blekhet. I dag skall dock samma centerparti tillsammans med andra japartier rösta fram en grundlagsändring som skapar helt nya möjligheter att just flytta ännu mera makt till unionen. I dag skall ett nytt kärnkraftsprogram startas för att vi skall kunna avveckla det längre fram. Vi har förlorat folkomröstningen och Sveriges suveränitet, den här gången. Vi kan inte hindra er. Vi har nämligen också gett ett löfte. Men vi kan inte stödja ett förslag som går långt utöver det mandat som svenska folket överlämnat. Miljöpartiet de gröna kommer därför att avstå från att delta i omröstningen.

Fru talman! Det vilande grundlagsförslag som vi strax skall besluta om gör det möjligt för Sverige att bli medlem i EU. Det gör det också möjligt för oss att vara medlem i EU. Detta är en viktig sak att påpeka, och det är ett påpekande som har följt med ända från Grundlagsutredningen för några år sedan och genom hela processen. Det är inte bara fråga om att gå med i EU, utan det är också fråga om att kunna delta i samarbetet på samma sätt som andra länder som är med kan delta och att bidra konstruktivt till den fortsatta europeiska processen. Anslutningen till EU möjliggörs naturligtvis ytterst av folkomröstningen. Men när inträdet, anslutningen, väl ägt rum förändras förutsättningarna för vår egen EU-politik. Från årsskiftet gäller det att aktivt delta - inte för att i varje läge bromsa det som andra kan tänkas föreslå, utan för att tillsammans med andra finna lösningar som bidrar till det gemensamma målet för Europasamarbetet: att fördjupa gemenskapen mellan Europas demokratier. EU-medlemskap innebär ju att medlemsländernas beslutsrätt på vissa områden utövas gemensamt. Det är det som är innebörden av att överlåta beslutanderätt, och det är det som är det nya, konstruktiva och annorlunda med Europasamarbetet jämfört med andra former av mera traditionellt internationellt samarbete. Den exakta omfattningen av detta med att överlåta beslutsrätt på lika villkor för alla stater som är med till gemensamma organ, att utöva sin beslutsrätt i gemenskap med andra, kan inte låsas fast en gång för alla. Behov av gemensamma beslut kan uppstå på nya områden. Det ligger i sakens natur, om det är en process som syftar till att gemenskapen mellan demokratiska länder skall fördjupas. Men det är också viktigt att konstatera att de nationer som deltar behåller den yttersta kontrollen över denna processs. EU:s organ kan inte ge sig själva nya befogenheter. Ibland får man ett intryck av att det skulle vara möjligt att göra så, men det är det inte. Det som kan ske är att det inom ramen för de fördrag som redan gäller kan tillkomma nya beslutsområden. Däri ligger egentligen den precisering som efterlyses i de inlägg som vi hört tidigare här. Det är inte en precisering som går att göra exakt, till sista kommatecknet och till varenda bokstav. Men det är en precisering som är fullt tillräcklig och fullt betryggande för att vi skall kunna hävda att kontrollen över integrationsprocessen ligger hos de deltagande länderna - hos Sverige lika väl som hos andra länder som deltar. Skulle det bli aktuellt med stora ändringar i de fördrag som gäller vid inträdet, kan sådana förändringar bara ske i en process som förutsätter enighet mellan alla de stater som deltar. Förslaget till ny paragraf i regeringsformen ger riksdagen möjlighet att med kvalificerad majoritet utifrån gällande fördrag godkänna eventuella nya områden för gemensamt beslutsfattande och att godkänna större förändringar i de former som krävs för grundlagsändring. Båda möjligheterna nämns. Det anges också klart att en förutsättning är att EU har ett skydd för mänskliga fri och rättigheter som motsvarar det som gäller i Sverige. Detta är en utomordentligt viktig markering just därför att EU samarbetet får sitt berättigande genom att det skall stärka demokratin och friheten i Europa. Det här är inte heller något som är kontroversiellt eller problematiskt. Det är viktigt att understryka detta. Denna respekt för grundläggande mänskliga fri och rättigheter ingår i den gemensamma europeiska rättstraditionen sedan lång tid. EU-domstolen har sedan lång tid utvecklat en praxis som innebär att de fri och rättigheter som finns i medlemsstaternas konstitutioner tillhör det rättsområde som värnas av domstolen tillsammans med annat. Dessutom har EU som organisation anslutit sig till Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Det finns alltså god grund för att hävda att EU:s rättighetsskydd inte på något sätt står det svenska efter. Ändå är det naturligtvis viktigt med denna markering i den nya paragrafen i regeringsformen. Men den införs inte därför att det här skulle vara kontroversiellt eller komplicerat, utan därför att det här är en självklar förutsättning för att integrationen skall kunna bedrivas vidare mot det mål som är gemensamt för de länder som deltar: att stärka gemenskapen mellan Europas demokratier. I det vilande grundlagsförslaget finns det också förslag till förändringar i tryckfrihetsförordningen som syftar till att något vidga möjligheten till förbud eller inskränkningar på reklamområdet till skydd för hälsa eller miljöintressen. I praktiken handlar det om sådant som vilseledande marknadsföring. Jag har inte uppfattat att detta är direkt kontroversiellt. Det är ändå värt att nämna att det är detta som saken gäller.Det öppnas också en möjlighet till följd av anslutningen också för utlänningar som inte är bosatta i landet att kunna äga periodiska skrifter. Också detta tycker jag är något som är tämligen okontroversiellt. Jag tycker att det är rimligt att i den här debatten nämna det som en redovisning av vad saken handlar om. Det handlar inte om någonting annat utan just om dessa begränsade förändringar. Hela förslaget till förändring av grundlagen för att möjliggöra anslutning till EU har debatterats tidigare, och frågan om aktivt medlemskap i EU har beretts i flera led under många år. Det förslag som har kommit fram efter denna långa och mycket grundliga process fyller väl de krav som kan ställas från alla tänkbara aspekter på frågan. Jag yrkar därför bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Vi skall i dag ta ställning till frågan om att göra det möjligt för Sverige att inträda i EU. Det har gjorts inlägg som ansluter till de särskilda yttranden som finns i konstitutionsutskottets betänkande. Vänsterpartiet understryker att det i regeringsformen skulle markeras att vissa principer i svensk regeringsform skulle vara okränkbara. Miljöpartiet har genom Peter Eriksson gjort ett liknande uttalande i dag. Man önskar en precisering vad gäller möjligheterna att överlämna en beslutanderätt. I grunden handlar det nya förslaget om vilka krav som denna mellanstatliga organisation, EU, uppfyller. Det framgår om man ser på gällande föreskrifter i regeringsformen. Vi har ju nämligen redan nu 10-5-1 system för att kunna överlämna beslutanderätt till mellanfolkliga organisationer för fredligt samarbete eller en mellanfolklig domstol. I begränsad omfattning kan vi i dag överlämna sådan beslutanderätt. Till detta är knutet mycket sådant som jag förstår att Vänsterpartiet och Miljöpartiet är ute efter, nämligen tydliga undantag där beslutanderätt inte får överlämnas. Det är också mycket höga trösklar här i riksdagen för att vi skall kunna genomföra sådant överlämnande av beslutanderätt. Även framtida beslut som fattas inom dessa mellanfolkliga organisationer kan vi genom ett beslut i förväg ta på oss. Den regeln finns redan i dag. Det passar sådana organisationer av typ FN, ESK och andra. De består av stater som vi vill ha ett internationellt samarbete med men där vi inte har att göra med demokratier. Det är stater som delvis har statsskick och inre förhållanden som ligger långt ifrån vad vi menar med demokrati. EU, den regel som vi nu vill införa, ger ett öppnare mandat för överlämnande av beslutanderätt. Det är helt klart. Men det finns restriktioner. Fri och rättigheter måste uppfyllas, både de som finns i vår regeringsform och de som finns i Europakonventionen. Tröskeln här är lägre än i den tidigare regleringen. Grunden för detta är att vi anser att dessa stater är demokratier. Det är därför vi kan ha en annan beslutsregel än den tidigare. Vi kan överlåta mer till EU än till andra mellanfolkliga organisationer genom lägre trösklar därför att EU:s stater är demokratier. Det hindrar emellertid inte att vi måste vara observanta på vad som sker i EU:s beslutsprocesser. Svenska ministrar har verkligen stor anledning att i ministerrådet vara observanta på att vad som där ligger på bordet inte strider mot svensk grundlag. Strider det mot regeln att det skall vara förenligt med våra fri och rättigheter, inklusive tryckfrihetsförordningens principer och yttrandefrihetsgrundlagen, är det mycket viktigt att svenska ministrar bevakar detta.

Följaktligen kan ett sådant beslut av ett EU-organ inte vinna laga kraft i Sverige. Vårt svenska statsskick innehåller också en reglering, en balans mellan lagstiftande makt och dömande makt. Riksdagen, kammaren och våra utskott är indragna i detta. Vår lagprövningsregel tillerkänner regeringen och riksdagen en tolkningsrätt som är ganska vid. Vi antog i förra veckan en regel till regeringsformen som ger riksdagen en betydande ställning när det gäller att se till att Europakonventionen för mänskliga fri och rättigheter är förenlig med svensk lagstiftning över huvud taget. Lagstiftaren riksdagen har en betydelsefull del i att klarera att de olika lagstiftningsnivåerna hänger ihop i vårt land. De politiska partierna, och det gäller verkligen även Vänsterpartiet och Miljöpartiet, har en uppgift att övervaka att det inte blir konflikter mellan EU rätten, svenskt agerande i Ministerrådet och såväl vår svenska grundlagsregel som vi nu vill föreslå och andra delar i vårt konstitutionella system. Med dessa ord vill jag yrka bifall till utskottets hemställan. De invändningar som har gjorts av Miljöpartiet och Vänsterpartiet är inte alls av den arten att de behöver föranleda oro eller tro att vårt svenska konstitutionella system är utsatt för risker som sammanhänger med vårt medlemskap.

Fru talman! Det är riktigt att vi alla har ett ansvar att hävda Sveriges intressen när vi kommer med i EU. Men jag vill ändå kommentera något av det Björn von En av grundvalarna i den svenska konstitutionen är faktiskt riksdagens ställning. Riksdagens ställning i lagstiftningsprocessen uttunnas när vi blir medlemmar i EU, eftersom det är regeringen eller dess företrädare som utövar Sveriges rösträtt i lagstiftningsarbetet inom EU. Riksdagen blir snarast en samordningsinstans för utövandet av denna rösträtt. Därmed upphör riksdagen att vara lagstiftare på de områden som EU-samarbetet omfattar. Björn von Sydow säger att det inte är så stor risk att lämna över beslutanderätt till EU eftersom staterna där är demokratier.

Det är i och för sig sant att viss lagtolkningsrätt eller lagprövningsrätt också kan sägas föreligga i svensk riksdag. Men i EU har EU-domstolen tolkningsrätten över de lagstiftningsområden som EU samarbetet omfattar. Enligt Maastrichtavtalet kan det i framtiden också bli så att om vi tvingas följa domstolens beslut, kan en förnyad förhandling leda till att vårt land döms till böter. Visst kommer mycket att förändras, men säkert kan jag tala om att vi kommer att fortsätta kampen för demokratin och för folkets intressen.
Fru talman! Riksdagen upphör i verkligheten inte att vara lagstiftare. En svensk minister måste ju i sina överläggningar i ministerrådet vara övertygad om att hon eller han inte har en majoritet mot sig här i Sveriges riksdag. Den typen av parlamentarism kommer ju att fortsätta. Vi skall ju vidare diskutera utformningen av EU-nämnden, hur riksdagens utskottsorganisation och slutligen naturligtvis även hur kammaren skall komma in i detta. Men det grundläggande är att en svensk minister både före och efter sitt ställningstagande i ministerrådet måste vara stödd på att det icke från Sverige föreligger majoritet mot ministerrådets agerande. Parlamentarismen kommer alltså i verkligheten, som jag ser det, att t.o.m. kunna vitaliseras genom den här formen. Vi är inte färdiga med detta. Jag hoppas mycket på att vi skall finna verkligheten modernare och t.o.m. finna mer positiva former för samverkan mellan regeringens företrädare och riksdagen än vad som hittills har varit fallet. Den andra punkten som Kenneth Kvist tar upp gäller hur man skall karakterisera EU. Jag tror att alla här i riksdagen och många på andra håll i EU är överens om att själva EU har vissa demokratiska problem, framför allt knutna till insynsmöjligheten. Men skillnaden, som jag tog upp i mitt anförande, är att EU:s stater är demokratiska. Konventionen är ett uttryck för detta. Den går långt men är inte den enda. Det är därför en betydelsefull artskillnad. Därför kan vi ge ifrån oss egen beslutanderätt med mindre restriktioner än vad som gäller i övrigt i det internationella samarbetet. Det är en paradox att EU:s mest demokratiska element fortfarande är dess medlemsstaters inre demokratiska förhållanden. De växlar naturligtvis, men om man följer utvecklingen under de senaste 30 åren och jämför med hur det var i början av 1960-talet när hela frågan kom upp, så nog har det på punkt efter punkt skett betydelsefulla demokratiska framsteg i de stater som i dag ingår i EU. Ett stort och viktigt problem som vi inte skall sopa under mattan är hur vi skall bedöma de nya ansökarländerna. Är deras statsskick tillräckligt solitt demokratiskt för att även de skall kunna blir medlemmar i EU?
Fru talman! En svensk minister skall veta att han inte har en majoritet emot sig, säger Björn von Sydow. Ja, att det blir så kommer väl det här samrådet att se till, både före och efter ministerns agerande, får vi hoppas. Vi får hoppas att vi finner former för hur detta kan ske på ett öppet sätt. Vi kanske t.o.m. skall finna former för riksdagen att besluta om förhandlingsutrymmet för ministern. Nu är problemet bara att en svensk minister i EU:s ministerråd representerar 4 röster av 90 och kan sålunda, även om det i allmänhet finns regler om kvalificerad majoritet, tillhöra den förlorande sidan. Då upphör riksdagen att vara lagstiftare. EU-rätt gäller före vår nationella rätt. EU-rätt kan beslutas mot Sveriges vilja och gäller likväl i landet. Det är också sant som Björn von Sydow säger, att de inre förhållandena i EU-staterna är mer demokratiska än själva EU. Men det är just detta jag menar när jag säger att det inte är i staterna som vi skall gå med utan i EU som, enligt mångas mening, präglas av ett s.k. demokratiskt underskott och som dessutom har en överstatlighet. Det innebär att de beslut som är fattade av instanser med demokratiskt underskott har direkt rättsverkan i medlemsstaterna. Detta skiljer EU från varje annat internationellt samarbete. Annat internationellt eller mellanstatligt samarbete innebär förpliktelser för staten som den har att uppfylla. Men ett överstatligt samarbete leder till beslut som är direkt tvingande för medborgarna i det enskilda medlemslandet att uppfylla. Det är det som är oroväckande för demokratin i framtiden. Men kampen för demokrati och folkligt inflytande, för rättvisa och jämlikhet får nu föras utifrån de förändrade förutsättningar som ett medlemskap innebär.
Fru talman! Jag vill inte orda mycket mer än vad Förutsättningarna är nu annorlunda, och nu skall det föras en energisk svensk politik för att öppna och förtydliga det överstatliga beslutsfattandet. Jag för min del hoppas att det skall vara möjligt såväl vid svensk tillämpning av EU-rätt som inom EU:s organ att kunna argumentera. Gäller det överstatlighet, skall EU:s beslutsprocesser göras så lika de nationella politiska processerna som över huvud taget är möjligt. Är det fråga om mellanstatlighet - och det gäller för betydande delar av detta samarbete - förefaller det som att vi är överens om att det i så fall kan få föreligga vissa mindre tydliga möjligheter till insyn. Slutligen händer det i alla internationella sammanhang att man förlorar förhandlingar, att man inte får sin vilja igenom. Ändå tillträder man en internationell traktat och ändå är man förpliktigad att uppfylla den hemmavid. På samma sätt kommer Sverige säkerligen att förlora voteringar i ministerrådet, men det gör ju inte att vi kan säga att organisationen som sådan har ett demokratiskt underskott. Man får inte blanda ihop förhållandena med det populära uttrycket demokratiskt underskott. Den punkten ligger kanske framför allt vid insynen i förloppen i ministerrådet. Det förefaller nu att vara en snabb utveckling på gång i skandinavisk riktning. Den danske utrikesministern hade rätt sensationella besked om hur det verkligen förhåller sig nu och under det senaste halvåret. Kritiken mot Maastricht har tydligen redan satt betydelsefulla spår i praxis.

Fru talman! Att EU består av demokratier och att vi därför skall underlätta nya överlåtelser är ju inget argument. Det är ju bara en formsak. Frågan är om det är önskvärt att göra det enklare att överlåta beslutskraft till en överstatlig organisation. Men grundlagsfäderna har satt in bromsar mot maktöverlåtelse från Sveriges riksdag. Det handlar ju inte bara om att man vill skapa en tröghet mot att överlåta makt till diktaturer. Det finns en självklar poäng i att svenska folket har rätt att styra sig självt. Man kan i och för sig säga att EU består av demokratier och att det därför är vettigt att underlätta möjligheten till nya maktöverlåtelser just till EU. Men det är egentligen inte svar på frågan, utan det är bara en formsak. Det är dessutom felaktigt, eftersom EU inte är en demokrati. EU består av demokratier, men EU är inte en demokrati. Hur EU utvecklas i framtiden kan vi inte veta. Därför vore det rimligt med höga spärrar mot nya överlåtelser. Svenska folket borde ha rätten att bestämma om sådana överlåtelser och rätten att uttala sig innan riksdagen fattar beslut om att överlåta ny makt till Bryssel.
Fru talman! Även i detta förslag finns det trösklar, minoritetsrättigheter. Det är en kvalificerad majoritetsregel, vilket innebär att det inte erfordras så stor majoritet här i riksdagen för att det skall vara två beslut med ett allmänt val emellan. I det sammanhanget finns också möjligheten att utlysa en folkomröstning av beslutande art. Den regeln finns, är möjlig att utnyttja och den har belysts i olika sammanhang. Regeln användes inte den här gången. Folkomröstningsresultatet var framgångsrikt. Det visade sig att det inte blev några konstitutionella tvister i vårt land på det sätt som Finland och möjligtvis Norge håller på att få. Men folkomröstningsinstitutet är möjligt att använda om det föreligger en tillräckligt stor majoritet här i kammaren.

Fru talman! För många av oss blev den 13 november den glädjens dag som vi hade hoppats på, men som vi ändå kanske inte hade vågat tro skulle komma. Det är många av oss som nu har sett en livslång kamp stå inför sitt slut och att målet förverkligas, ett svenskt inträde i den europeiska gemenskapen. För många av oss som en gång var aktiva i den moderata ungdomsrörelsen i slutet av 1950-talet och början av 1960-talet var Europafrågan en avgörande fråga. Det var den som gjorde att många av oss över huvud taget kom att engagera oss i det politiska arbetet. Det var inte en tillfällighet att 1962 års valrörelse - som var en av de första som jag deltog i - till så stor del utkämpades just kring Europafrågan. Alltjämt i dag har jag på hedersplats i mitt arbetsrum de affischer som det står Ja till Europa på och som då var vägledande för oss. Inte minst under ledarskap av Gunnar Heckscher, den sanne europén, entusiasmerades vi unga av uppgiften att leda in Sverige från nationell egoism in i den europeiska gemenskapen och delta i det gemensamma arbetet. Nu står vi där, och vi har nu att tillhandahålla de instrument som behövs för att Sverige skall kunna anslutas till den europeiska gemenskapen. Det har ordats rätt mycket om den vilande grundlagsändringen. Få grundlagsändringar torde ha föregåtts av så noggranna utredningar som den som vi nu har att fatta beslut om i dag. På det hela taget tror jag att det kanske var lyckligt att man inte, som föreslogs för tre år sedan, skulle ha företagit den ändring av regeringsformen som är nödvändig. Som Björn von Sydow så riktigt påpekat kan Sverige redan i dag anslutas till mellanfolkliga organisationer. Vi kan överlåta beslutanderätt i begränsad omfattning. Det förs en diskussion om hur man skulle tolka begreppet "i begränsad omfattning". Det var kanske klokt att vi fick till stånd alla dessa utredningar. Det är nu ett noggrant och genomarbetat förslag som riksdagen har att ta ställning till. Det är också det som kommer att ge oss möjligheter att utöva en rösträtt i Europa, den rösträtt som vi hittills har varit förmenade. Vi kommer alltså att kunna delta i alla de avgörande besluten, inte minst när det gäller förändringar av Europaunionens struktur och dess institutioner. Jag behöver inte gå närmare in på de nödvändiga förändringar som självfallet måste ske när det gäller relationerna mellan ministerrådet, kommissionen och Europaparlamentet. Här kommer det att hända åtskilligt i framtiden. Men som Björn von Sydow också påpekade får vi ta ställning till detta när det blir aktuellt och se hur det kan påverka den svenska lagstiftningen och i vilken utsträckning som riksdagens medverkan behövs och i vilken utsträckning svenska folkets eventuella medverkan skulle behövas i någon folkomröstning. Fru talman! Med dessa ord yrkar jag bifall till hemställan i konstitutionsutskottets betänkande nr 9.

Fru talman! Vår samhällsutveckling präglas av en mycket snabb och tydlig internationalisering. Internationaliseringen har sin grund i teknisk och ekonomisk utveckling, som ger möjlighet till en allt intensivare kommunikation för personer, tjänster och varor. Internationaliseringen kräver gänsöverskridande lagstiftningar, som vår svenska riksdag inte på egen hand kan besluta om. Europeiska gemenskaperna är de fria nationernas "verktyg" för att lösa dessa gränsöverskridande frågor genom gemensam lagstiftning. Svenska folket har vid folkomröstningen beslutat att Sverige tillsammans med de övriga medlemsländerna skall stifta de lagar som skall gälla inom hela gemenskapen för att lösa dessa gemensamma frågor. För att detta skall vara möjligt måste Sveriges grundlag modifieras, vilket föreslås i KU:s betänkande 9. Fru talman! Grundlagsändringarna är en konsekvens av folkomröstningen och skall därför genomföras. Fru talman! Slutligen yrkar jag och övriga kristdemokrater bifall till KU:s hemställan i betänkande 9 om grundlagsändringar inför svenskt medlemskap i Europeiska unionen.

Fru talman! Socialdemokraterna i Sverige har aldrig varit några särskilt varma förespråkare för en vidgad yttrandefrihet och för en mångfald i etern eller, som det i dag kallas populärt, i elektroniska medier. Under decennier har de varit bestämda förespråkare för det svenska radio och TV monopolet. Sverige var i många avseenden, kanske i de flesta, långt efter andra länder på det området. Synen på video, kabel-TV och satellit-TV har kännetecknats av ett utpräglat förbudstänkande. De förändringar som trots allt har skett i den socialdemokratiska mediepolitiken har berott på att den tekniska utvecklingen har gjort det omöjligt att upprätthålla den förbudsfilosofi vad avser radio och TV som Socialdemokraterna nog innerst inne skulle vilja ha. Om inte satellit-TV och parabolantenner kommit till, skulle Socialdemokraterna naturligtvis ha framhärdat i att vi alltfort skulle ha ett radio och TV Den lokalradio som vi nu har fått tack vare den borgerliga regeringens insatser har naturligtvis känts som en nagel i ögat för de socialdemokratiska förbudsivrarna. När nu den sista etappen skall genomföras och de återstående auktionerna äga rum i morgon, drar man sig inte för att genom ett utskottsinitiativ stoppa att hela Sverige får privatägd lokalradio. Om tillvägagångssättet skulle mycket kunna sägas. Jag skall nöja mig med några saker. Först skall understrykas att i förarbetena till den lagändring som möjliggjorde för alla utskott att ta utskottsinitiativ sägs det klart att sådana bara borde användas mycket sparsamt och att normalt full enighet skulle råda i utskottet innan ett utskott tog ett initiativ. Om den användningen och begränsningen av utskottsinitiativet var då alla partier överens. Men det här bryr sig Socialdemokraterna nu inte om. De bryr sig inte heller om att Lagrådet enhälligt har avstyrkt att ett utskottsinitiativ av det här slaget tas. Med det tillvägagångssätt man nu väljer har kammarens ledamöter, vilket jag tycker är allvarligt, inte heller motionsrätt på det förslag som Socialdemokraterna lagt. Inte heller bryr man sig om att en utannonsering inför auktionerna har ägt rum och att i laga ordning ett antal ansökningar har inkommit för att sända lokalradio. Inte heller bryr man sig om att med det här förfarandet, om det skulle bifallas, kommer en bra del av Sverige att inte få den typ av lokalradio som finns i landet i övrigt och alltså kommer att särbehandlas i etermediahänseende. Vi får två olika system i Sverige, och det beror alltså på var man råkar bo vilken möjlighet man får till lokalradio. Fru talman! Mot den här bakgrunden har det känts naturligt för ett antal ledamöter i kammaren och i utskottet att utlösa den skyddsklausul i grundlagen som ger en minoritet i kammaren rätt att stoppa förslag som inskränker yttrandefriheten. Detta innebär att auktionerna då kan äga rum i morgon i enlighet gällande lagstiftning och att de som nu har sänt in underlag och ansökningar alltså kan få vara med om auktionsförfarandet i enlighet med vad som har planerats. Det finns alltså en möjlighet för kammarens ledamöter att nu klart markera yttrandefrihetens vikt. Återställarpolitiken på mediaområdet leder oss tillbaka till ett samhälle där yttrandefriheten var i händerna på ett litet antal politiker och byråkrater vad gällde radio och television. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationen av Birgit Friggebo och det förslag som jag tillsammans med nio andra ledamöter har lagt för att det socialdemokratiska initiativet att inskränka yttrandefriheten i radio och TV får vila i tolv månader innan kammaren tar slutgiltig ställning.

Fru talman! När jag var barn och bosatt i en Stockholmsförort, hände någonting mycket spännande. Plötsligt kunde vi få höra på andra radioprogram än de vanliga från Radiotjänst. Radio Nord fanns i etern. Vi unga lyssnade mycket, för här fanns en helt annan radio än den som vi hade vant oss vid. Men lyckan blev kortvarig. Stränga politiker, som ansåg sig veta bättre än vi själva vad vi borde lyssna på, bestämde att Radio Nord skulle tystas, om det så skulle ske med Polisens hjälp. Den här upplevelsen i barndomen har betytt en del för mig, när jag i mitt politiska liv har arbetat för frihet i etern. "Arbetarrörelsen står utan mediapolitik."

Motionärerna skriver vidare: "Arbetarrörelsen bör stå för etableringsfrihet på radio och TV-området. För detta talar de principiella argumenten för yttrandefriheten." Nu är vi där igen. Nu har arbetarrörelsen återigen hamnat i en ståndpunkt att man försöker inskränka friheten i etern. Jag måste säga att jag förstår inte riktigt varför det är så farligt att människor får välja själva vad de skall lyssna på. Den reform vi nu talar om, lokalradioreformen, har blivit en stor mediepolitisk succé. Mer än en miljon svenskar lyssnar varje dag på privat lokalradio. I de områden där man har det här alternativet sker en tredjedel av lyssnandet på dessa stationer. Men någonting gör att Socialdemokraterna och deras stödparti Vänsterpartiet avskyr denna valmöjlighet och avskyr den så till den grad att man med ett dramatiskt lagstiftningsinitiativ försöker stoppa något som skall äga rum i morgon. Jag vill framhålla att det är inte alls så att utvecklingen av detta nya medium på något sätt har kommit överraskande. Det faktum att en del av det här stationerna tillhör nätverk var inte alls främmande för någon av oss när lagstiftningen infördes. Det är precis tvärtom. Alla som deltog i debatten var fullständigt på det klara med vad som skulle ske. Det var nämligen förklaringen till att vi införde i lagen ett särskilt stadgande om en minsta andel lokal produktion. Om vi inte hade trott att nätverk skulle bildas, hade ju ett sådant stadgande inte behövts. Så det faktum att nu en del av stationerna samverkar i nätverk är definitivt inget skäl att döma ut reformen.Jag tillhör inte dem som tycker att det politiska systemet inte skall kunna ha kulturpolitiska eller samhälleliga åsikter om det totala medieutbudet. Jag är t.ex. för en public serviceverksamhet på radioområdet. Vi har också som bekant ett antal stationer som ägs av en statlig stiftelse som bedriver sändningar utan reklam och i enlighet med det avtal som staten och Sveriges Radio har ingått. Därutöver har jag, visserligen under hårt socialdemokratiskt motstånd men dock, bidragit till att införa ytterligare en särskild radio med särskilda, politiska fastställda villkor - en föreningsradio. Det är det vi brukar kalla för närradion. Den tekniska utvecklingen har nu lett till att det finns ytterligare frekvenser att tillgå. Då är frågan: Skall också de frekvenserna underkastas politikernas övertyckande eller skall de utnyttjas av dem som tror sig göra bäst radio, en radio som lockar många lyssnare? Det billigaste av alla argument i debatten möter vi när man hävdar att det system som infördes under förra mandatperioden innebär att yttrandefrihet heter pengar. Var och en som reflekterar ett ögonblick på det yttrandet inser att det gäller många områden av yttrandefriheten. Det är t.ex. inte alls gratis att ge ut en tidning. Även på detta område påverkar tillgången till pengar ens möjlighet att utöva sin yttrandefrihet. Poängen med dessa stationer är ju inte att det är rika människor som slösar bort sina pengar på radiokanaler. Poängen är att de får sändningstillstånd som är beredda att betala mest. De är beredda att betala mest som tror sig kunna göra bäst program. Denna reform har inneburit ganska stora intäkter till statskassan, pengar som den förra regeringen kanaliserade till reformer på kulturområdet. I den meningen har detta definitivt varit ett kulturpolitiskt framsteg. Jag menar att det också i ett vidare perspektiv är ett kulturpolitiskt framsteg. Det innebär att hundratusentals svenskar varje dag ges en valmöjlighet som de inte tidigare har haft. Jag talar här i egen sak, skall jag gärna erkänna. Jag tillhör dem som dagligen lyssnar på den privata lokalradion. Det har berikat mitt liv att dessa alternativ finns. Det som är fascinerande och skrämmande är att socialdemokraterna inte har något alternativ till hur denna fördelning skall gå till. Det är precis som i den motion jag citerade - arbetarrörelsen står utan mediepolitik. Skulle ni inte ha kunnat vänta med ert anlopp mot denna frihet tills ni funderat ut vilket slags tvång ni vill sätta i denna frihets ställe? Era kumpaner i det reformerade kommunistpartiet är tydligare. De hade i sin reservation när detta beslut fattades en modell som innebar att den som ville sända skulle lämna in sin idé. Sedan skulle någon tjänsteman, förmodligen på varje länsstyrelse om jag förstår rätt, avgöra vilka som hade trevligast programidéer. De skulle sedan få tillfälle att sända. Var och en inser att detta i praktiken innebär att vi får politiska smakdomare på denna del av frekvensområdet. Jag tycker att det skall undvikas. Jag tycker att den process som föregick statsmakternas upplåtande av koncession för TV 4 inte är något efterföljansvärt exempel. Den processen, som delvis utspelades på den socialdemokratiska partikongressen och där sändningsrätten blev föremål för ett politiskt schackrande, är inte efterföljansvärd. Jämfört med den processen kommer det som förhoppningsvis äger rum i morgon att vara en öppen, ärlig och förhållandevis ren process. Jag är medveten om att det har förekommit inslag i detta auktionsförfarande som det finns anledning att fundera över. Det har förekommit bulvanaffärer t.ex., som strider mot gällande lag. Det bör naturligtvis åtgärdas av de rättsvårdande myndigheterna. I stort sett är ändå detta förfarande, att den som lägger det bästa budet och är beredd att överlåta störst antal kronor till statsverket får sändningsrätten, en form som jag starkt föredrar. Just i år har Radio Nords korta existens i början av 1960-talet uppmärksammats både i en bok och i TV program. Jag tror att många av oss som såg detta TV program tänkte att sådant här kunde hända på 60-talet, men det kommer knappast att hända igen. Nu är vi där. Det allvarliga är att det har framgått av uttalanden från såväl socialdemokrater som deras stödparti här i riksdagen Vänsterpartiet, att man inte nöjer sig med att hindra de orter som nu är aktuella - Kalmar, Skövde, Hudiksvall, Östersund, Örnsköldsvik och några till - från att få den möjlighet vi andra har. Man är också beredd att gå vidare och under löpande koncessionsperiod använda statsmedel till att lösa ut och betala de skadestånd som det innebär att frånta de stationer som fått sändningsrätt denna möjlighet. Jag och mitt parti har arbetat för ett grundlagsskydd för de fria radio och TV-stationerna. Då har vi mött argumentet "det förstår du väl att inte ens socialdemokraterna på 90-talet kan tänka sig att ta ifrån stationer som fått sändningsrätt den rätten". Nu har sådana hot uttalats. Det illustrerar återigen hur viktigt det skulle vara att få detta grundlagsskydd. Den frågan får vi anledning att återkomma till. Fru talman! För dagen nöjer jag mig med att yrka bifall till reservationen i KU:s betänkande.